Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har frågat mig om jag överväger åtgärder för att få ersättningsindustri till Kramfors med anledning av att Svenska Cellulosa Aktiebolaget inom kort kommer att lägga ner en fabrik som sysselsätter närmare 350 personer. Länsstyrelsen i Västernorrlands län och industridepartementet har sedan en tid tillbaka varit informerade om att SCA:s sulfitfabrik i Kramfors kommer att läggas ner. Flera olika åtgärder har vidtagits för att möta den uppkomna situationen. Som redan framgått av ett pressmeddelande från industridepartementet kommer två nya industrier att etableras i Kramfors. Tillsammans beräknar dessa industrier kunna sysselsätta omkring 175 personer. Även ett annat industriprojekt kommer skyndsamt att utredas. Om även detta projekt kan genomföras skulle det innebära ett inte oväsentligt tillskott av ytterligare arbetstillfällen. Arbetet på att stärka sysselsättningen i Kramforsområdet kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga, men jag vill omedelbart ställa en ny: När en riksdagsledamot ställer en fråga till chefen för ett departement kan han redan på morgonen läsa svaret på sin fråga och det överlämnas till honom klockan tre — eller halv fyra, som klockan är nu. Är det någon nyordning, och tillhör det i så fall den nyordning som den nya regeringen har infört? I motiveringen till den fråga jag ställde till industriministern hänvisar jag till avskedandena, arbetslösheten och företagsnedläggningarna samt den omfattande avflyttning som har varit kännetecknande för Kramfors under många år. År 1930 räknade denna kommun 43 000 invånare. 45 år senare — år 1975 — hade antalet boende sjunkit till något över 27 000. En fjärdedel av människorna i kommunen är pensionärer. Under alla dessa år hade vi en socialdemokratisk regering. Jag tror att jag snart sagt varje år har interpellerat om Ådalen och sysselsättningen. Jag har ställt frågan: Hur blir det med den kortsiktiga och den långsiktiga planeringen? Då har man bara ryckt på axlarna och sagt: Ja, men ni får ju så mycket beredskapsarbete, och tänk på vilket lokaliseringsstöd ni får! Men varje år har befolkningstalet sjunkit. Nu är frågan, om den nya regeringen skall använda sig av samma metod när det gäller Kramfors och Ådalen som den gamla och säga att den bara följer den gamla regeringens linje. Det ligger ju nära till hands när man tar emot detta ”dukade bord”. Jag ställde den frågan i anslutning till beskedet om att SCA:s sulfitfabrik i Kramfors skulle läggas ner. Sedan har det serverats nya rätter på detta dukade bord, och flera nedläggningar är aktuella. Emellertid är det naturligtvis på det sättet att de som säges ha innehaft makten i detta land under snart 45 år ju inte har innehaft den. I Kramfors har det varit socialdemokratisk majoritet i både kommunen och i landstinget. Vi har makten, har man sagt där och varit mycket stolt. I olika sammanhang har man framhållit detta, men man har inte haft makten, utan den har legat i händerna på svensk storfinans — Svenska Handelsbanken och SCA — och man har bara varit förvaltare, som har stått bugande med kepsen i hand och låtit ledningen för SCA och Handelsbanken arbeta som de velat. Jag vill rikta ännu en fråga till industriministern: Tänker den nya regeringen följa den gamla regeringens linje att göra någon insats bara då och då, när svårigheterna i Kramfors är alltför stora, för att dämpa folkopinionen? Eller tänker regeringen medverka till att det kommer industrier till Kramfors, vilka kan stoppa avflyttningen därifrån? Det är denna fråga folket i Kramfors ställer sig.
Herr talman! Beträffande den presskommuniké som departementet lämnade i går förhåller det sig så att vi sedan lång tid tillbaka har bedrivit en förhandling med berörda parter. När sedan den förhandlingen — där flera parter varit involverade — har givit resultat har vi ansett det angeläget att berätta om detta. Jag förmodar att herr Lorentzon är överens med mig om att man knappast bör undanhålla befolkningen i Kramfors resultatet av dylika överläggningar, utan att vi när de ger ett konkret resultat skall arbeta med den öppenhet som man har rätt att kräva i ett modernt samhälle. Jag vill till sist bara säga att den nya regeringens linje är att bedriva en aktiv regionalpolitik och därmed främja strävandena att skapa sysselsättning. I det sammanhanget kan jag försäkra herr Lorentzon att Kramfors står högt upp på listan över orter som måste prioriteras också i det fortsatta arbetet i departementet. Jag vågar påstå att regeringen redan gett prov på den viljeinriktningen i samband med Eiserkrisen, som ju också berör Kramfors. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att slå vakt om arbetstillfällen i Kramfors.
Herr talman! Industriministern säger att man inte skall undanhålla folket upplysningar, och om det är jag helt överens med honom. Upplysningen kom ju särskilt lägligt några timmar innan svaret skulle ges i riksdagen. Men nog om det. En annan fråga är: Hur mycket lokaliseringsstöd och stöd i annan form kommer de tilltänkta företagen att få? Det är vi mycket intresserade av, för är det fråga om företag av samma kaliber som Kramforskök, Nylands Mattfabrik och andra som genom Statsföretag lokaliserades till Kramfors, så kan det inte vara mycket att hänga i julgranen. Ekonomiskt går ju dessa på knäna och måste ständigt ha skattebetalarnas pengar för att kunna äga bestånd. Vad Kramfors behöver är stabila företag, inte bara några halmstrån när det är som värst. Det kan ju gå lika illa med de företag som den nya regeringen tänker lokalisera dit, om staten skall satsa pengarna och de inte kan stå på egna ben. Då kommer Kramfors att leva i samma ekonomiska tillstånd som förut med hot om arbetslöshet, avskedanden och utflyttning. När vi på sin tid fick en del företag till Kramfors sade man från ansvarigt håll att det skulle bli ett par hundra arbetstillfällen här och hundra där, och så har det blivit något tiotal eller kanske ett tjugotal anställda. Så kan man naturligtvis inte fortsätta i all evighet, om det skall vara någon mening med det hela. Man kan inte skoja med en hel bygd, som man nu har gjort i 45 år.

Herr talman! Herr Schött har frågat arbetsmarknadsministern om han är villig att medverka till att Gotland med dess många och speciella problem snarast inlemmas i det inre stödområdet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Frågan om bl.a. stödområdenas avgränsning utreds f.n. av sysselsättningsutredningen, som beräknas avlämna ett betänkande om den fortsatta regionalpolitiken under år 1977. Förslag bör kunna föreläggas riksdagen under år 1978. De regionalpolitiska problemen på Gotland har inte sådan styrka — jämfört med de kommuner som nu tillhör inre stödområdet — att ställning redan nu måste tas till om Gotland skall inlemmas i det inre stödområdet. Jag anser därför att sysselsättningsutredningens överväganden kan inväntas. Jag vill tillägga att sysselsättningsstöd som främst är förbehållet inre stödområdet försöksvis kan utgå även på Gotland.

Herr talman! Först ber jag att få tacka industriminister Åsling för svaret på min fråga angående hans vilja att medverka till att Gotland inlemmas i det inre stödområdet. Min fråga var ovanligt kort. Som motivering åberopades endast Gotlands många och speciella problem. Dessa problem borde vid det här laget vara väl kända för riksdagen. De är bl.a. extremt höga transportoch elkostnader, ogynnsam åldersfördelning inom befolkningen, hög arbetslöshet, speciellt utbredd bland ungdomen, betydande undersysselsättning och brist på nya arbetstillfällen samt exceptionellt låg skattekraft. Många aktioner har under årens lopp företagits i riksdagen för att förbättra Gotlands situation. Några av dem har krönts med viss framgång. Som exempel kan nämnas att Gotland sedan 1972 tillhör det allmänna stödområdet och att en förstärkning av transportstödet har kommit till stånd liksom en ökning av den kommunala skatteutjämningen. Gotlänningarna är tacksamma för dessa förbättringar, men de har tyvärr visat sig otillräckliga för att trygga en regional utveckling, likvärdig med utvecklingen i landet i övrigt. Det fordras utan tvivel ytterligare, kraftfulla åtgärder för att hjälpa gotlänningarna och bl.a. bryta den pessimism som råder bland öns ungdom och exempelvis tar sig uttryck i att nio av tio uppges lämna ön efter avslutad skolgång. Frågan om Gotlands inlemmande i inre stödområdet, vilket skulle innebära ett väsentligt ökat stöd åt näringslivet på ön, har aktualiserats ett flertal gånger i riksdagen. Senast väckta motioner i ärendet har uppskjutits till innevarande riksmöte och lär komma upp till behandling här i mitten av december i samband med propositionen 211. När det gäller svaret är jag icke glad åt det. Jag hade väntat mig ett svar som visade att industriministern varit mer medveten om Gotlands stora problem. Detta kommer icke till uttryck i svaret, vilket jag djupt beklagar. Jag tillåter mig att hänvisa till vad länsstyrelsen på Gotland bl.a. anför: ”Länsstyrelsen vill mot bakgrund av behovet av arbetstillfällen och hittillsvarande ringa effekter av det regionalpolitiska stödet framhålla att starka skäl talar försatt Gotland i lokaliseringspolitiskt avseende tillförs det inre stödområdet.” Att man skulle behöva dröja till 1978 eller ännu längre innan riksdagen kan ta ställning till den här frågan finner jag djupt beklagligt.
Herr talman! Det kanske inte har varit möjligt inom ramen för mitt korta svar att närmare analysera situationen på Gotland. Men jag vill försäkra herr Schött att jag är väl medveten om de problem som finns på Gotland med det ensidiga näringsliv man där har och de problem som har sin grund i Gotlands speciella situation med kostnader för kontakt med fastlandet etc. Jag vill alltså understryka att jag är medveten om detta. Det måste dock, herr Schött, vara rimligt, när man är inne i ett forcerat — jag vill betona forcerat — utredningsarbete kring detta i sysselsättningsutredningens regi, att avvakta den totala översyn av stödområdesgränser som där sker. Sedan, herr Schött, bör också noteras vad jag säger sist i mitt svar, att detta speciella sysselsättningsstöd, som främst är förbehållet inre stödområdet, försöksvis kan utgå även på Gotland. Det bör ju vara en väsentlig favör för det gotländska näringslivet.
Herr talman! Jag vill tacka för tillägget till svaret. Min kommentar är, att länsstyrelsen torde vara väl medveten om vilka förmåner som kan utgå, men att länsstyrelsen bedömer dem som otillräckliga. Jag förstår att om en utredning arbetar så vill man gärna vänta tills den är klar. För egen del har jag emellertid den uppfattningen — och den delas förresten av många — att Gotland har så speciella förhållanden att man där icke hade behövt avvakta denna utredning. Ramen för en enkel fråga medger inte någon längre diskussion. Vi får anledning att återkomma i decemberdebatten, då fyrpartimotioner i ämnet kommer att behandlas.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att stimulera prospekteringen inom landet, t.ex. genom AB Statsgruvor. Innevarande budgetår satsar staten 26 milj.kr. på prospektering efter andra malmer än uran. Detta är något mer än vad gruvföretagen lägger ner per år. Nämnden för statens gruvegendom har ansvaret för styrningen av prospekteringen. Det praktiska arbetet utförs av Sveriges geologiska undersökning. F. n. undersöks särskilt fyndigheter av legeringsmetaller, bl.a. molybden, nickel och volfram. Alla dessa metaller är viktiga för stålindustrin, och man bedömer utsikterna för en svensk produktion i framtiden som goda. Prospektering är emellertid en verksamhet på lång sikt, och det tar tid innan man kan avläsa resultaten. När det gäller den mer långsiktiga inriktningen av prospekteringen väntar vi förslag från mineralpolitiska utredningen. Den utredningen väntas i början av nästa år avlämna ett betänkande med prognoser över den svenska mineralförbrukningen år 1985 till år 2000. Därefter skall utredningen se över inriktningen av politiken på mineralområdet. Jag räknar med att utredningen i det sammanhanget tar upp frågor som rör prospekteringen, t.ex. hur mycket vi skall prospektera och vilka metaller prospekteringen skall inriktas på. Jag hoppas att mineralpolitiska utredningens förslag skall kunna läggas till grund för en mineralpolitik som tillåter en medveten hushållning med våra mineralresurser, byggd på en förbättrad kännedom om mineralförekomsterna i Sverige. Satsningen på statlig prospektering på kort sikt är en fråga som behandlas i budgetarbetet och som jag därför inte är beredd att gå närmare in på nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Det borde vara ett väsentligt intresse för oss i Sverige att söka åstadkomma en ökning av landets självförsörjningsgrad då det gäller strategiskt viktiga och intressanta mineral. Så långt vi vet hittills har vi i vårt land överskott på två metaller, järn och zink. I det läget förutsätts för vår specialstålstillverkning bl.a. att vi kan köpa legeringsmetallerna från utlandet. Svårigheterna för våra specialstålverk — vi skall hoppas att problemen trots allt är tillfälliga — ökas ju bara om det också blir störningar i tillförseln av legeringsmetaller. Detta hände häromåret i samband med arbetskonflikter vid nickelgruvorna i Canada. En av anledningarna till min fråga var att vid en sammankomst med Ingenjörsvetenskapsakademien för en tid sedan varnades för ett påfallande ointresse här i Sverige för geologi och prospektering. Herr statsrådet hänvisade i sitt svar till det arbete på kortare sikt som utföres av SGU, Sveriges geologiska undersökning, som disponerar 26 milj.kr. härför. I fråga om det längre perspektivet hänvisades till mineralpolitiska utredningen. Är det då inte på tiden att man stimulerar till ytterligare prospektering? Jag tillåter mig nämna några uppslagsändar: Prospekteringen kan avse sulfidmalmer i Dalabergslagen. Det borde undersökas om det finns flera brytvärda fyndigheter av volfram än den i Yxsjöberg, på gränsen mellan Örebro län och Kopparbergs län. Av särskild vikt vore att våra alunskiffrar mera systematiskt undersöktes, främst naturligtvis för att dessa skiffrar är landets största och viktigaste tillgång av fossila bränslen genom sitt innehåll av kerogen, som beskrivs som en intorkad, vaxartad, organisk substans huvudsakligen bestående av kol, väte och syre. Totalt anses de svenska alunskiffrarna hålla över sex miljarder ton kerogen. Alunskiffrar i Närke är de kerogenrikaste i landet. Man kan i det sammanhanget också utvinna bl.a. aluminium, kalium, uran, vanadin och nickel. Det borde vara av betydelse när det gäller vår mineralförsörjning. Jag tackar än en gång för svaret.

i Falköping den 27 oktober anmälda fråga, 1976/77:40, till herr fis Om beskattningen nansministern, och anförde: av företag som Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat chefen för finans = driver verksamhet i departementet om han är beredd att medverka till att företagsskatteflera kommuner beredningen eller någon annan utredning får direktiv att utreda frågan om beskattning av företag som driver rörelse i olika kommuner. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Reglerna om hur rörelsedrivande företag i allmänhet skall fördela inkomsten mellan olika kommuner innebär i princip att inkomsten skall fördelas mellan den kommun där företaget har sitt huvudkontor och den eller de kommuner där företaget begagnar fast driftställe. Vid inkomstfördelningen mellan olika kommuner där fast driftställe begagnas skall beaktas inte bara tillverkningsvärdet, omsättningens storlek och antalet anställda inom kommunen utan också andra förhållanden som kan påverka bedömningen av hur stor inkomst som skall anses härröra från kommunen. Enligt herr Börjesson föreligger det ofta svårigheter att fastställa från vilken kommun vinsten är hämtad. Han anser att principen bör vara att huvuddelen av vinsten skall beskattas i den kommun där en vara är producerad. Jag delar i och för sig herr Börjessons uppfattning att frågan om inkomstfördelningen är komplicerad. En nyordning på detta område skulle dock kräva ett omfattande utredningsarbete. Innan man tar ställning till frågan om ett sådant utredningsarbete bör påbörjas och den lämpliga formen för detta bör man enligt min mening avvakta i första hand företagsskatteberedningens snart väntade förslag om nya principer för rörelsebeskattningen.

Herr talman! Ett av skälen till att jag inte nu vill ge företagsskatteberedningen tilläggsdirektiv är att beredningen är i slutskedet av sitt arbete.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att införa en generell möjlighet till ökad insättning på skogskonto i samband med stormskador, insektsangrepp och liknande. rotsåld skog och högst 40 96 av köpeskillingen för leveranstimmer. Skogs — Nr 25 ägare som har drabbats av stormfällning har emellertid genom olika tids Torsdagen den begränsade författningar fått möjlighet att sätta in en större del, nämligen 11 november 1976 80 96 resp. 50 96, av köpeskillingen på skogskonto. Som villkor för höj» — ningen av insättningsgränserna har föreskrivits bl.a. att skogsägaren Om vidgad rätt att genom intyg från skogsvårdsstyrelse kan visa att skog har stormfällts avsätta medel på i avsevärd omfattning på fastigheten. Den senaste författningen av detta — skogskonto slag utfärdades år 1974 och motiverades främst av de svåra stormfällningarna i sydöstra Sverige under senare delen av år 1973. Herr Jonasson synes mena att möjligheten att utnyttja skogskonto bör utvidgas i två hänseenden. För det första skall inte bara stormfällning utan även insektsangrepp och liknande skador medföra rätt till de högre procentsatserna. För det andra skall höjningarna gälla permanent och således inte bara ta sikte på vissa större stormar e. d. Jag delar i och för sig herr Jonassons uppfattning att det kan finnas skäl att medge insättning på skogskonto enligt de högre procentsatserna så snart en skogsägare på grund av stormfällning, insektsangrepp eller annan liknande anledning tvingas avverka onormalt mycket skog. En sådan utvidgning av skogskontosystemet är emellertid inte problemfri. Det skulle t.ex. vara svårt att tillräckligt klart ange vilka yttre händelser som skall medföra rätt till de förmånligare insättningsreglerna. Betydande praktiska svårigheter skulle vidare uppkomma vid bedömningen av om t.ex. ett insektsangrepp är så omfattande att det motiverar de höjda procentsatserna. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu lägga fram ett förslag om utvidgning av möjligheten att göra insättning på skogskonto. Den av herr Jonasson väckta frågan kommer emellertid att behandlas i samband med den översyn av skogsbeskattningsreglerna som f. n. sker inom finansdepartementet.

Herr talman! Då herr Jonasson är förhindrad att närvara har han vidtalat mig att ta emot svaret på hans fråga, och jag tackar statsrådet Mundebo för svaret. Anledningen till frågan är de mycket stora skador som granbarkborren har åstadkommit och åstadkommer speciellt i västra och norra Värmland. Den gamla granskogen angrips och torkar. För såväl skogsägarna som samhället medför detta mycket stora förluster. Det värdefulla timret förvandlas till sämre virkeskvaliteter. Bristen på skogsråvara diskuteras dagligen. Det är viktigt för landet att kunna exportera och hålla sysselsättningen uppe. Men samtidigt sker denna förstörelse med stora förluster som följd. Det bästa i nuläget måste vara att hugga bort såväl den angripna skogen som den vi vet kommer att angripas om den får stå kvar. Kvarstående skog utgör en smittofara. Men varför vill då inte skogsägarna hugga bort skogen? frågas det. Anledningen härtill är att skogsägaren i så fall 41 måste avverka flera års tillväxt på en gång, och därigenom drabbas han av höga skatter. En utjämning av inkomsterna över flera år är därför nödvändig. En väg att gå vore att höja procentsatserna för insättning på skogskonto och kanske också att förlänga tiden för uttag från kontot. När skogsägarna tvingas till en avverkning under ett år behövs en utjämning i tiden. Det finns även andra faktorer som här inverkar. Tidigare har man kunnat göra avdrag för reproduktionsåtgärder under avverkningsåret, något som numera är nästan omöjligt. På grund av snytbaggeangreppen och DDT-förbudet måste man vänta med föryngringsåtgärderna tills riskerna har minskat. Möjligheter till större insättning på skogskonto vid sådana här tillfällen borde givetvis ha skapats tidigare. När så inte skett, måste nu snara åtgärder vidtas på det här området, om de skall få någon effekt. Jag skall inte gå in på någon diskussion med herr statsrådet om sättet att lösa dessa frågor. Jag tycker att det av svaret framgår att statsrådet ställer sig positiv till att åstadkomma en lösning av detta problem. Jag tvivlar dock på att man kan vänta så värst länge på ett förslag i den riktningen. Tiden rinner i väg, och problemet kräver snara beslut. Jag skall emellertid som sagt inte pressa herr statsrådet på ett besked om vilka åtgärder han kan komma att vidta, men jag uttrycker den förhoppningen att herr statsrådet och den nya regeringen tar initiativ för att åstadkomma en lösning. Därmed tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd att medverka till att avstyckningar för bostadsändamål kan ske i de fall där en rationell jordbruksdrift kan innebära visst miljömässigt intrång i fastigheten. Reglerna om avstyckning finns i bl.a. fastighetsbildningslagen. Lagen innehåller bl.a. allmänna lämplighetsvillkor för fastighetsbildning. Avstyckning skall sålunda kunna ske så att varje fastighet som nybildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. Inom område som inte detaljplanlagts får avstyckning för bebyggelse ej ske, om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning. Reglerna om byggnadslov finns i byggnadsstadgan. Där sägs bl.a. att man vid prövning av ansökan om byggnadslov skall tillse att byggnadsföretaget inte strider mot den allmänna lämplighetsregel som finns i 29 § byggnadsstadgan. Vid dessa allmänna lämplighetsprövningar är det i första fallet den blivande fastigheten och i andra fallet den tillämnade byggnaden som är utgångspunkten för bedömningen. Om man vid prövningen kommer fram till att fastigheten eller byggnaden med hänsyn till förväntade immissioner från ett närbeläget jordbruksföretag eller annan verksamhet inte uppfyller lämplighetsvillkoren saknar det således i princip betydelse om den som avser att bosätta sig på den nybildade fastigheten eller i den nya byggnaden skulle förklara sig beredd att godta immissionerna. En ny ägare till fastigheten är nämligen inte utan vidare bunden av den tidigare ägarens medgivanden. Han kan t.ex. komma att påkalla åtgärder enligt hälsovårdsstadgan mot ägaren till jordbruksföretaget. Av vad jag nu har sagt bör framgå svårigheterna att medge avstyckning och byggnadslov i de fall som herr Fågelsbo syftar på. Jag anser att det bör tillskapas ökade möjligheter att avstycka och meddela byggnadslov för bostadshus även i de fall en rationell jordbruksdrift kan innebära visst miljömässigt intrång i fastigheten. Vilken väg som därvid lämpligen skall användas kan jag i dag inte ange, men frågan är föremål för regeringens prövning.

Herr talman! Jag vill rikta ett tack till fru statsrådet Olsson för att jag har fått min interpellation besvarad. Anledningen till att jag framställde densamma är att jag vet att lantbruksnämnderna i många fall avstyrkt avstyckning av tomt för bostadsändamål — kanske för en nära anhörig till fastighetsägaren — där en tillstyrkan varit naturlig ur många synpunkter men där nu gällande lagbestämmelser lägger hinder i vägen. Jag håller med om att det är riktigt, som bostadsministern framhåller, att det i princip saknar betydelse om den som avser att bosätta sig på en sådan avstyckad tomt förklarar sig beredd att godta det som i statsrådets svar kallas för immissioner — eftersom en ny ägare till fastigheten inte utan vidare är bunden av den tidigare ägarens medgivanden. Det är av den anledningen jag i interpellationen ifrågasatt om inte ett ”luktservitut” skulle vara en lösning för att kunna komma till rätta med de negativa verkningarna av nu gällande lag. Lantbruksstyrelsen har försålt en viss bostadstomt och där bland 13 olika villkor intagit en punkt nr 12, som lyder: ”Köparen är medveten om att lukt från befintliga och blivande djurstallar samt lukt från gödselspridning under vissa tider kan vara besvärande.

Och går det att fastställa ett sådant här servitut då en statlig myndighet är säljare bör det väl också finnas möjlighet att göra det för andra kategorier av säljare. Jag är tacksam för det svar som jag fått av bostadsministern, där det sägs att regeringen prövar frågan. Det exempel jag tog visar att det finns en modell som redan tillämpas av en statlig myndighet. Jag ifrågasätter då om inte samma möjlighet står till buds för andra.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat arbetsmarknadsministern vilket besked han kan ge kommun, anläggningsarbetare samt stora och små företag som vill ha besked om starten för anläggningsarbetet med O 3, alltså Oskarshamns tredje kärnkraftsaggregat. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Oskarshamnsverkets kraftgrupp fick den 6 september 1974 regeringens tillstånd att uppföra, inneha och driva en atomreaktor ingående i ett tredje aggregat i Oskarshamnsverket. Tillståndet var inte förknippat med några villkor beträffande hantering av använt kärnbränsle och slutlig förvaring av det högaktiva avfallet. Inom kort kommer förslag att föreläggas riksdagen om de i regeringsdeklarationen angivna nya villkoren för att få använda kärnkraft. Oskarshamnsverkets kraftgrupp har att göra en bedömning av möjligheterna att uppfylla de därmed totalt sett skärpta kraven för att få ta kärnkraftverk i drift. Det blir således företagets sak att besluta om och när anläggningsarbetet med ett tredje aggregat vid Oskarshamnsverket kan påbörjas.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min fråga. Varken jag, kommunen, företaget eller den arbetskraft som var tänkt att placeras i detta projekt kan vara nöjd med detta svar. Man har tidigare utgått från ett beslut som en bred riksdagsmajoritet har fattat. Det beslutet har inte upphävts, men en osäkerhetsfaktor har införts. 1975 års spelregler på detta område gäller ännu. Men efter det att reglerna har gällt ett och ett halvt år skall de nu upphävas retroaktivt. Det är ett nytt sätt för politiskt beslutsfattande och politisk bedömning av investeringar, som gjorts av statliga, kommunala och privata företag. Företaget i detta fall har inte bara att sätta i gång efter det att vissa krav uppfyllts, vilket energiministern påstår. Det gäller även att fastställa en stadsplan. Den har legat hos regeringen för godkännande en längre tid. Stadsplanen behöver formellt fastställas av regeringen. I stadsplanen för O3 finns inte bara aggregat 3 utan också en servicebyggnad samt byggnad för lagring av lågaktivt avfall. Servicebyggnaden skall serva de två aggregat som redan är i drift. Det är angeläget för företaget att byggandet av dessa objekt kommer i gång. Energiministern refererar till regeringsdeklarationen och framhåller att saken är klar, när företaget har uppfyllt de totalt sett skärpta krav som man kommer att förelägga företaget. I regeringsdeklarationen står att man skall presentera ett godtagbart avtal och en helt säker slutlig deponering av det högaktiva avfallet. Jag vill då fråga: Vem definierar dessa begrepp? Vad innebär ”godtagbart” och ”helt säker”? Det kan bli en helt godtycklig bedömning beroende på vem som skall göra densamma. Det finns paralleller med andra områden inom samhällslivet. Varje mänsklig aktivitet är förenad med vissa risker, stora eller små. Inom bilismen exempelvis tolererar vi tydligen att en person får dödas per varje 2 500:e bil per år. Men när det gäller kärnkraft har inga olyckor inträffat som orsakar sådana tragedier som exempelvis bilismen. Likväl ålägger vi kärnkraften retroaktiva och skärpta och kansket.o.m. omöjliga odefinierade säkerhetsföreskrifter. Jag vill ha svar på mina frågor, herr energiminister. Vad innebär ”godtagbart” och ”helt säker slutlig deponering”?

Herr talman! Herr Rosqvist har i sin fråga i första hand ägnat sig åt den arbetsmarknadspolitiska aspekten och frågat om tidpunkten för start, och jag har svarat på detta. Men låt mig gärna säga att det är helt klart att stadsplanefrågorna inte är lösta. De ligger hos regeringen för behandling. Tyvärr har man blandat ihop servicebyggnader för de redan befintliga blocken och för aggregat 3, vilket naturligtvis komplicerar handläggningen. De nya villkoren innebär någon sorts retroaktivitet, anser herr Rosqvist. Men i så fall skulle ju det energipolitiska beslut som riksdagen skall fatta 1978 — något som även den förra regeringen var inställd på — inte medge någon handlingsfrihet. Den handlingsfrihet som socialdemokraterna tidigare talade om har alltså inte förelegat. Definitionen av begreppen ”godtagbart” och ”helt säker” återkommer jag till i den villkorsproposition som kommer att föreläggas riksdagen kring månadsskiftet november-december. Sist och slutligen är det naturligtvis de politiska instanserna som kommer att avgöra tillståndsfrågorna beträffande kärnkraften —- med andra ord regeringen.
Herr talman! Det är riktigt att jag ställt min fråga med tanke på arbetsmarknadssynpunkter. Sysselsättningsfrågorna är brännande i Kalmar län. Arbetsmarknadsläget där är inte på något sätt bättre än i andra delar av landet, snarare tvärtom. Det råder brist på industriell sysselsättning och även på byggnadsarbete. Det var därför jag ville ha besked om när byggandet av den tredje reaktorn kan komma i gång. Den förhalning som har skett sedan mitten av september har gjort att man nu ligger ett halvt år efter i planeringen. Just detta diffusa uttalande om ”godtagbart” och ”helt säker” har medfört att företaget inte kunnat vidta de åtgärder man har tänkt sig. Man har kommit i gång med kärnkraftsblocket på det sättet att beställning på reaktorkärl har lagts ut, och det arbetet är påbörjat vid Uddcomb i Karlskrona. Även andra beställningar har gjorts. Ett stort antal småföretag har lämnat in anbud och räknat med att få uppdrag i samband med anläggningsarbetet. De planerna har de nu fått slå ur hågen därför att osäkerheten är så stor. Visst skall vi ha handlingsfrihet på det här området, herr energiminister, men man skall väl ändå inte avbryta en byggnation som redan pågår och ålägga kraftföretagen en bevisbörda. Intressenterna är i det här fallet kommuner, kooperationen — även lantbrukskooperationen — och privata intressen. Bevisföringen blir så att säga deras sak, men den regeln gällde inte när projektet drogs i gång.
Herr talman! Även den sedan lång tid gällande atomenergilagen förutsätter att regeringen skall kunna gå in och ändra eller begränsa tillstånd. Detta är alltså förutsatt redan tidigare. Men det som har saknats, och det har varit det anmärkningsvärda, är att några villkor för hur man tar hand om konsekvensproblemen med kärnkraften — i fråga om upparbetning och långsiktig deponering av avfallet — aldrig har ställts. Därför har den här frågan inte heller ställts på sin spets tidigare. Beträffande sysselsättningsproblemen vill jag säga att inom den här branschen har osäkerheten alltid varit ett problem. En stor osäkerhetsfaktor har funnits hela tiden. Annars skulle man ju inte inför 1975 års beslut ha aviserat att 1978 skall vi komma tillbaka och pröva kärnkraftspolitiken igen. Så den här osäkerheten har egentligen funnits hela tiden. Vidare antar jag att herr Rosqvist lika väl som jag, även om det här inte är mitt område i regeringen, är medveten om att den ökning av antalet anställda vid Oskarshamnsverket som skulle bli aktuell vid uppförande av ett tredje aggregat i hög grad skulle få tas från andra län. Det är vad länsmyndigheterna i Kalmar säger.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att länsmyndigheterna i Kalmar län arbetar för lokaliseringar till länet. Det måste i vissa fall ske ut lokaliseringar från mera lyckligt lottade regioner. Atomenergilagen tillåter regeringen att avbryta eller ändra pågående projekt. Det är bra att denna bestämmelse finns. Men vad har inträffat i fråga om Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 som skulle påfordra att man ändrar beslutet om Oskarshamn 3? Atomenergilagen finns med sina föreskrifter, men ingenting kan påvisas som medför att man borde ändra det beslut som fattades 1974, enligt det svar jag har fått här i dag.
Herr talman! Grunden är naturligtvis att problemen med upparbetningen och deponeringen av det högaktiva avfallet icke har lösts. Villkor har aldrig ställts tidigare, men det är enligt min och regeringens uppfattning rimligt att man ställer sådana villkor. Därför har vi också gjort detta. Annars lämnar vi över eventuellt olösbara problem till kommande generationer. Det måste finnas ett övergripande samhällsansvar också på den här punkten.
Herr talman! Jag vill upplysa om att Oskarshamns kraftgrupp har upparbetningsavtal för Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 som gäller ytterligare ett antal år framåt i tiden. För Oskarshamn 3 kan man räkna med att det tar ytterligare tio år innan det finns avfall som kan upparbetas. Byggnadstiden är sju år. Sedan skall reaktorn laddas och gå i ett år, och sedan skall avfallet svalna under ett år innan det upparbetas. Då är vi framme vid 1986 eller 1987. Det är väl ändå inte rimligt att företaget i dag skall skaffa avtal för något som skall hända om tio år. Om företaget tvingas göra detta, vad har man då för förhandlingssits? Vi vet att det inte finns många anläggningar i världen i dag för upparbetning. Måste man träffa ett avtal i dag är jag övertygad om att det blir ett ekonomiskt sett mycket dåligt avtal för företaget. Av den anledningen kan man finna det önskvärt att vänta med att skaffa fram detta avtal, som energiministern tydligen vill ha omedelbart.
Herr talman! Det som herr Rosqvist nu nämner försvarar inte på något sätt att vi har haft ett villkorslöst tillstånd när det gäller upparbetning av högaktivt avfall. Problemen kommer förr eller senare, och det är vårt ansvar i dag att lösa dessa problem innan ny verksamhet får påbörjas.
Herr talman! Om problemen kommer eller inte kan energiministern och jag tvista om hur länge som helst, men Aka-utredningen har ju lämnat sitt betänkande. Om Aka-utredningen har statsministern, som tillhör samma parti som Olof Johansson, sagt att den skjutits sönder och rönt skarp kritik av remissinstanserna. Men förhåller det sig verkligen på det sättet? Press och massmedia har främst tagit fram de negativa synpunkter som funnits. Men det finns också många positiva uttalanden om Aka-utredningen, och utredningen har för sin del bedömt det som möjligt att upparbeta och förvara avfallet. Den utredningen bestod av representanter för samtliga politiska partier här i riksdagen, och de var eniga i sitt betänkande.

Herr talman! Herr Hjorth har frågat mig 2. om jag vill medverka till att beredskapsplanen för en eventuell avveckling av kärnkraften också upptar förslag till alternativa sysselsättningar för de berörda och 3. om jag är beredd att i beredskapsplanen redovisa ersättningar till kommunen för nedlagda investeringar och att enskilda personer får ersättning för ekonomiska förluster. Som svar på herr Hjorths första fråga vill jag efter samråd med arbetsmarknadsministern anföra följande. I regeringsdeklarationen har angetts bl.a. att särskilda villkor i fråga om upparbetning av använt kärnbränsle och slutlig förvaring av högaktivt avfall måste vara uppfyllda för att nya kärnkraftsblock skall få tas i drift. Förslag härom kommer inom kort att föreläggas riksdagen. Det är troligt att villkor av detta slag påverkar kraftföretagens möjligheter att erhålla nödvändiga krediter. Under den tid som behövs för att i första hand kraftföretagen skall kunna bedöma möjligheterna att uppfylla villkoren kan garantier bli nödvändiga för att finansieringen skall kunna klaras. Detta är mest påtagligt i fråga om de kärnkraftsblock som befinner sig i ett intensivt utbyggnadsskede. Mot denna bakgrund har i tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande budgetår föreslagits att statens garantiåtaganden utvidgas för lån som Forsmarksbolaget i fortsättningen kan behöva ta upp på den allmänna kapitalmarknaden. Regeringen begär i propositionen riksdagens bemyndigande att medge statens vattenfallsverk att teckna borgen för Forsmarksbolagets upplåning på den allmänna kapitalmarknaden utan den begränsning till verkets andel av aktiekapitalet som normalt gäller för verkets borgensåtaganden. Övriga delägare i Forsmarksbolaget förutsätts lämna efterborgen för sina andelar av säkerheten. Borgensbelopp för investeringar i Forsmarksbolaget avses komma att ställas till vat tenfallsverkets disposition först efter särskild framställning från verket. Nr 25 Regeringen har då att pröva grunderna för framställningen, eventuellt Torsdagen den efter överläggningar med verket och andra intressenter. Därigenom mar 11 november 1976 keras att det är kärnkraftsföretagen själva som i första hand har att ta — ansvaret för bedömningar av möjligheterna att uppfylla de totalt sett Om den framtida skärpta kraven för att få ta kärnkraftverk i drift. sysselsättningen för Regeringens förslag i tilläggsbudgeten innebär således att Forsmarks — anställda vid bolaget ges möjlighet att låna upp medel för fortsatt byggande innekärnkraftsbyggen, varande budgetår.

Herr talman! Innan jag går in på att kommentera energiministerns svar på min interpellation om kärnkraftverket i Forsmark, som jag tackar för, vill jag ge en liten bakgrund till mina frågor. Utvecklingen i norra Uppland har under senare år kännetecknats av stora sysselsättningssvårigheter, negativ befolkningsutveckling och negativ åldersfördelning. De gamla brukssamhällena med oftast endast en tung industri har inte längre förmått att klara arbetskraftsutbudet, då rationaliseringar och strukturförändringar lett till minskning av arbetsstyrkan vid företagen. Varje i sig kanske liten förändring har orsakat minskat underlag för den kommunala och kommersiella service som under åren byggts upp. Det gäller Söderfors och Österbybruk med sina stålindustrier, där man med oro följer omvandlingen inom stålsektorn, Karlholm med sin KF-ägda wallboardfabrik, som har vissa avsättningsproblem, Älvkarleö som har mist sin enda industri av betydelse, Tobo som hårt drabbats av flera företagsnedläggningar genom åren och Örbyhus där textilindustrin Hettemarks lades ned och ersättningsföretaget drabbades av ekonomiska svårigheter. Därtill kommer att utbyggnaden av cellulosafabriken i Skutskär, som var en nödvändig åtgärd i sig själv, innebär personalinskränkningar, och att industrierna i den regionala huvudorten Tierp inte alls utvecklats som man hade förhoppningar om. Det är väl endast Sandviks AB i Gimo som skiljer sig i denna dystra uppräkning och där man tvärtom undan för undan utvecklat och byggt ut med nya fabriksenheter och stadigt kunnat öka arbetsstyrkan. Det har i Östhammars kommun, frånsett Gimo, varit ont om alternativa sysselsättningsmöjligheter. Åldersstrukturen har varit mycket ogynnsam och den nya kommunen med sina tre likvärdiga huvudorter har medfört stora ekonomiska satsningar. Allt detta har bidragit till den höga skat 49 tesatsen och det låga skatteunderlaget. Därför hälsades med tillfredsställelse förläggningen av det fjärde kärnkraftverket i vårt land till Forsmark. De kommunala besluten om detta skedde under fullständig politisk enighet, och från samtliga partier har man helhjärtat gått in för att erbjuda arbetare och tjänstemän vid kraftverksbygget en god kommunal service. Nya bostadsområden har ställts i ordning för styckebyggare och gruppbebyggelse. Lägenheter i flerfamiljshus har byggts och de årliga ansökningarna om extra bostadskvot har välvilligt behandlats av myndigheterna. Man kan nog säga att de senaste årens bostadsproduktion i Östhammars tätort huvudsakligen skett för de anställda i Forsmark. Hela kommunens långtidsplanering, den s.k. KELP, bygger också på en fortsatt utbyggnad av Forsmarksverket. Det har även utgjort underlag för de satsningar som gjorts på fritidssidan samt i fråga om skolor, barndaghem m.m. Kraftverksbygget har betytt och betyder en väldig stimulans för Östhammars kommun men även för Norduppland i övrigt. Många småindustrier har fått arbetstillfällen genom kraftverket och avsättning för sina produkter. Åkerinäringen har fått en uppryckning med olika transporttjänster osv. Den tidigare negativa befolkningstrenden i Östhammars kommun har vänt, och de senaste åren har ökningen varit 200-300 personer varje år. Folkmängden den 1 januari i år var 19 234 men har under de månader som gått i år ökat med ytterligare ett par hundra människor. Helt klart har de stora investeringarna varit påfrestande för kommunen. Låneskulden 1977 blir 81 milj.kr. — en ökning med 21 miljoner — vilket utgör 4 200 kr. per invånare mot riksgenomsnittets 3 500 kr. Utdebiteringen på 17 kr. är också en av de högsta i landet. Visserligen har man fått extra skatteutjämningsbidrag, men detta har inte i någon större utsträckning förmått minska på skattetrycket. Dessa stora satsningar i fråga om investeringar har dock hela tiden gjorts i förhoppning om att med det ökande befolkningsunderlaget och sysselsättningstillfällena skulle det ekonomiska trycket undan för undan minska. En ökning nu senast av skatteunderlaget med 30,6 26 och ökade skatteintäkter på 32 96 pekar i den riktningen. De anställda i Forsmark har i stor utsträckning bosatt sig i kommunen; en hel del bodde där förut förstås. Man har byggt egnahem eller hyrt lägenheter i Öregrund, Gimo eller Österbybruk, men de flesta har valt Östhammar, som legat närmast arbetsplatsen. Totalt anställda i Forsmark var under oktober 2 600, inräknat entreprenörer och deras anställda. Därtill kommer sedan den till omkring 180 personer uppgående driftpersonalen, som till sommaren skall öka till 270 personer. Av Vattenfalls egen personal — ej för driften — bor 420 personer inom kommunen samt dessutom många av entreprenadföretagens personal. I kraftverksföretagets eget bostadsområde bor omkring 850 personer och i husvagnsområdet 175. Flera av dem står i bostadskön i kommunen. Rätt många pendlar med bussar och bilar till Uppsalaområdet och till Gävleområdet, andra hör hemma i olika delar av Norduppland, i Hallstavik-Norrtäljeområdet, Enköping, en del i Västerås samt ett mindre antal i övriga landet. Nr 25 Av detta framgår att uppbyggnaden av kärnkraftverket i Forsmark Torsdagen den betytt och betyder mycket för främst sysselsättningen i Uppland. Då 11 november 1976 har jag inte nämnt de tusentals anställda vid de olika företag i landet —— som levererar komponenter både till kärnkraftverket i Forsmark och till. Om den framtida övriga kärnkraftsanläggningar i landet. sysselsättningen för Nu kan man invända att dessa arbeten är av övergående art, men = anställda vid om man räknar med färdigbyggande av fyra aggregat i Forsmark blir — kärnkraftsbyggen, ändå byggnadstiden lång — längre än vad anläggningsarbetare i vanliga — m.m. fall brukar kunna räkna med. Vid fyra reaktorer skulle också driftpersonalen bli rätt betydande och i så fall även ge underlag för en egen revisionsstyrka. Man har därför sett ljust på utvecklingen. Helt naturligt har man noga följt kärnkraftsdebatten i kommunen, men någon mer utpräglad rädsla har inte märkts. Tvärtom har de blygsamma protestaktioner som förekommit varit inspirerade av utifrån kommande personer. Jag tror inte att enbart sysselsättningstillfällena varit avgörande för detta. Många har passat på att besöka anläggningen och fått information om bygget som sådant och om de noggranna säkerhetsbestämmelserna och de flerdubbla kontroller som är förknippade med själva bygget och skötseln av verket. Därför har man känt sig rätt lugn inför tanken att ha ett kärnkraftverk inpå knutarna. Man har väl också imponerats av det väldiga byggnadsverket med de två reaktorerna, kylvattenkanalen, hamnen och biotestsjön. Det är ett fantastiskt arbete som lagts ned i kustbandet vid Forsmark. Den allt intensivare kärnkraftsdebatten fick centerns representanter i kommunfullmäktige att säga nej till det tredje aggregatet i våras och nej till fortsatta utredningar om en upparbetningsanläggning och slutlig förvaring av det högaktiva avfallet i höst. Alla partier har dock, även centern, varit överens om de kommunala investeringar som gjorts med tanke på fortsatt byggenskap i Forsmark. Kärnkraftsdebatten under valrörelsen med hot om stopp för Forsmarksanläggningen kan vara en orsak till att det blev socialistisk majoritet i Östhammars kommun, som alltid tidigare haft borgerligt styre. I det lilla valdistriktet i Forsmarks församling, där kraftverket ligger, gick centern tillbaka medan socialdemokraterna ökade. Valutslaget och den därpå följande regeringsdeklarationen orsakade dock stor oro och ängslan bland de anställda i Forsmark, inom företagsledningen, hos de kommunala förtroendemännen och inom kommunen i övrigt. Olika tolkningar i framför allt pressen och av enskilda borgerliga politiker ökade förvirringen. Något lugnare blev man av generaldirektör Jonas Norrbys optimism beträffande möjligheterna att klara kraven på upparbetning och slutlig förvaring, även om många, i likhet med mig i min interpellation, tyckte att det här väl ändå var en fråga som regeringen i samverkan med samtliga kraftföretag borde lösa. Det verkade litet väl lättvindigt att skjuta över ansvaret på de olika kraftbolagen och låta dem ensamma svara för följderna, om inte deras förslag 51 kunde godkännas av regeringen. Många har ställt sig undrande till uttalanden av statsministern och även av energiministern liksom av andra företrädare för centern — folkpartiet och moderaterna har varit märkvärdigt tysta i de här frågorna — om att nu var marschen in i kärnkraftssamhället stoppad. Man har försökt ge sken av att socialdemokraterna ensamma — trots att andra partier varit med om besluten — varit för ett kärnkraftssamhälle medan de övriga skulle ha velat dämpa utvecklingen. Den bestämda attityden ifrån energiministern och talet om så hårda säkerhetsvillkor, som underförstått skulle vara omöjliga att uppfylla, har djupt skakat de Forsmarksanställda, kommunala förtroendemän och tjänstemän samt övriga kommuninvånare. Byggnadsarbetareförbundet, kommunen och kraftbolaget har hittills förgäves sökt få besked om hur det skall bli. Bortsett från sysselsättningstillfällena och behovet av kärnkraft för vår elenergiförsörjning ansåg jag och många med mig att det skulle vara en fantastisk kapitalförstöring att stoppa och skrota det pågående kärnkraftsbygget. I reaktor nr 1 pågår nu installationsarbeten för fullt och tiden för laddning har beräknats till hösten nästa år. Arbetena med reaktor 2 är också långt komna och den beräknas tas i drift 1980. 1,7 miljarder har hittills nedlagts för dessa arbeten, därav 700 miljoner för enbart byggnadsarbeten. 60 man är i arbete med markarbeten samt sprängningsoch andra förberedande arbeten för aggregat 3. För trean är kontrakt slutna hos STAL-LAVAL för turbindelen och med Asea-Atom för reaktordelen. Det är fråga om jättebelopp på hundratals miljoner, som väl inte kan kastas i sjön bara för att en borgerlig regering fått hand om makten. Man har ju ifrån borgerligt håll ständigt talat om behovet av en sund ekonomi och försiktighet med statens utgifter, även om borgerliga motioner oftast talat ett annat språk. Den tidigare kärnkraftsopinionen handlade om säkerhetsriskerna i själva driften av kärnkraftverk. Nu har i stället opinionen skjutit in sig på riskerna med avfallshanteringen. Det var ju för att lösa dessa frågor som Aka-utredningen tillsattes och tillsammans med andra utredningar skulle ge underlag för 1978 års energibeslut. Nu har man innan alla remissvaren på Aka-utredningen inkommit, utvärderats och sammanställts samt utländska erfarenheter och forskningsrön noga övervägts dödförklarat utredningens arbete. Mot denna bakgrund som, det är jag medveten om, inte alls är fullständig fann jag det angeläget att ställa tre frågor till energiministern. Den första frågan löd: Kan de anställda vid kärnkraftsbygget i Forsmark räkna med fortsatt arbete? Den frågan gäller ju i lika hög grad de anställda i Ringhals och Oskarshamn som vi nyss har debatterat. Ett stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraften drabbar även dem om centern får gehör för sitt krav om total avveckling. Byggnadsarbetarna och alla andra som är beroende av kärnkraftverken har oroligt frågat sig hur det skall bli. Ett totalstopp och en avveckling skulle medföra oerhörda problem, främst för sysselsättningen för alla berörda men även och i särskilt hög grad Nr 25 för de många som har byggt egnahem och som nu kan tvingas flytta. Torsdagen den En nedläggning av Forsmark skulle betyda en kraftig avfolkning i Öst 11 november 1976 hammars kommun, och värdet på egnahemmen skulle snabbt sjunka. Likaså skulle kommunen göra stora förluster för gjorda och ej ränterade Om den framtida investeringar. Därför ställde jag de andra frågorna till energiministern = sysselsättningen för som rörde kravet på att ersättningar till kommunen och de enskilda som = anställda vid kommer att drabbas vid en nedläggning skall tas med i en kommande = kärnkraftsbyggen, beredskapsplan. Kan alternativa sysselsättningar ordnas inom kommuom.m. nen, som bl.a. centerns vice ordförande Johannes Antonsson lovade i valföredrag i Östhammar, ja, då bortfaller naturligtvis kraven på ersättningar till kommun och enskilda. Den beredskapsplan som skall upprättas borde enligt min mening redovisa dessa frågor. Ja, nu har jag fått svar på mina frågor. Nu har jag fått svaret på frågan om hur det blir med kärnkraftverket i Forsmark. Det blev som jag befarat inget klart och entydigt svar. Forsmarksbolaget skall ges möjligheter att låna upp medel för fortsatt byggande innevarande budgetår, säger energiministern, även om det sker med en hel del krystade formuleringar och invävda förbehåll. Men hur blir det sedan? Vad händer efter den 1 juli 1977? Osäkerheten och oron för de anställda i Forsmark kvarstår alltså. Hur skall kommunen kunna planera i ett så kortsiktigt perspektiv? Detsamma gäller väl i ännu högre grad för kraftbolaget. Man kan också fråga sig vad energiministern menar med att övriga delägare i Forsmarksbolaget skall ”lämna efterborgen för sina andelar i säkerheten”. Jag skulle tro att inte minst Stockholms kommun är intresserad av att få veta det. Skall de krävas på skadestånd om bygget inte får fullföljas och tas i drift, eller vad är avsikten med den formuleringen i energiministerns svar? Det står också i regeringsdeklarationen att kärnkraftsaggregat som är under byggnad inte får tas i drift om man inte klarar upparbetningen och slutförvaringen. Jag tolkar detta som att man får fortsätta att bygga färdigt och även ladda reaktorerna och ta dem i drift, om man klarar dessa villkor. I svaret sägs nu att dessa särskilda villkor inom kort skall föreläggas riksdagen. Tidigare har energiministern — olyckligtvis, vill jag säga — gått ut och sagt att detta klarar man inte. Vad är det då för mening med att ha denna passus i regeringsförklaringen och att snart precisera villkoren? Det verkar ju som om det inte spelar någon roll vilka förslag till lösningar som presenteras — regeringen kommer ändå inte att godkänna dem. Även nu kommer statsrådet med ett understucket hot om att det är troligt att villkor av dessa slag kommer att påverka, som han uttrycker det, kraftföretagens möjligheter att erhålla nödvändiga krediter. Hur skall man inom kraftbolagen och hur skall Vattenfalls generaldirektör kunna veta om regeringen, vars ledamöter sinsemellan är så oeniga i energifrågor, i efterhand kommer att godkänna de lösningar som man kommer fram till? Det blir efter vad jag förstår rena gissningar. Skall då kraft 53 bolagen ställas till ansvar för att de inte kunnat tolka regeringens intentioner i förväg? Man hinner väl inte heller utreda säkerhetskraven innan det blir aktuellt att ta i anspråk lånegarantier. Det behövs ju pengar före månadsskiftet. Nu skall ju en särskild energikommission tillsättas, som enligt regeringsdeklarationen skall ha till uppgift att bl.a. granska och utvärdera erfarenheter och forskningsrapporter rörande kärnkraftens säkerhet och miljöpåverkan samt, och det vill jag understryka, hanteringen av det högaktiva avfallet. Varför då inte invänta resultatet av det arbete som kommissionen skall bedriva tillsammans med kraftföretagen för att försöka lösa dessa frågor i samverkan? Det är enligt min uppfattning fel att i förväg döma ut något som man skall utreda och att övervältra ansvaret på kärnkraftsföretagen. Jag vill fråga energiministern om inte regeringen är beredd att avvakta den översyn över säkerhetsproblemen och de förhandlingar med de berörda kraftföretagen som aviseras i deklarationen. Om energiministern — och jag förutsätter då också hela regeringen — har bestämt sig för ett stopp för kärnkraften, vore det bättre om detta sades rent ut. Det kan ju inte vara någon glädje med att, som generaldirektör Norrby uttryckte det, bygga monument som aldrig kommer till användning. Det är i så fall ett slöseri med pengar som kunde komma till nyttigare användning. Då gäller det emellertid att samtidigt presentera ett förslag om hur den digra notan skall betalas så att kommuner och enskilda inte drabbas ekonomiskt samt att skaffa andra sysselsättningar i stället. Dessutom måste vår energiförsörjning ändå tryggas på något sätt. Kommissionen skall nu enligt statsrådets svar upprätta en beredskapsplan. Jag är tacksam för att frågor rörande alternativ sysselsättning samt de samhällsekonomiska och de privatekonomiska effekterna kommer att behandlas. Herr talman! Det blev ett långt inlägg. Men det är verkligt stora problem — Så stora att jag undrar om energiministern verkligen fattar vilka konsekvenser ett kärnkraftsstopp skulle innebära för landet i allmänhet samt för Forsmark och Östhammars kommun i synnerhet.

Herr talman! Herr Hjorth har gjort en rundmålning av situationen i Östhammar med omnejd. Och visst finns det betydande problem där —- det är jag på det klara med också - men många av de problemen är naturligtvis en följd av den regionalpolitik och den näringspolitik som tidigare har bedrivits och som inte har kunnat tillgodose olika ytterkantsområdens behov av sysselsättning. Detta märker vi inte minst i industridepartementet genom de långa köerna, som visar hur det beryktade dukade bordet egentligen såg ut. Det är klart att den här typen av starkt koncentrerad anläggningsverksamhet medför problem. Det har vi ju erfarenhet av sedan tidigare, inte minst på energisidan f. ö. genom utbyggnaden av älvarna. Den innebär en enorm uppgång i antalet anställda under en kort period. Därefter skall arbetet någon gång avslutas, och då står man inför problemen — problem som man aldrig kan bortse från. Den diskussion som vi för här i dag, herr Hjorth, rör egentligen frågan om vid vilken tidpunkt dessa problem kommer att inträda. Vi känner båda till hur sysselsättningsoch investeringskurvorna i Forsmark ser ut och att de förr eller senare visar ett brant fall, beroende på hur många reaktorer som byggs. Allra senast 1981 eller 1982 kommer det branta fallet just i anläggningsarbetena. Det problemet har samhället att beakta i vilket fall som helst. Sedan är det naturligtvis inte realistiskt att komma med ett tvärstopp i de här sammanhangen, och det är därför som jag har tagit upp finansieringsfrågorna i tilläggsbudgeten. I den här situationen, där vi uppställer nya villkor, måste kraftföretagen få en tid för rådrum och egna bedömningar. Under den perioden skall inte finansieringsproblemen vara något hinder för dem. Tilläggsbudgeten är begränsad till innevarande budgetår, men det innebär ju inte att hela året står till förfogande för bedömningar från kraftföretagens sida. Vad regeringen har gjort är helt enkelt att vi av riksdagen begärt bemyndigande att hålla i samtliga kärnkraftsanslag. Varför gör vi det? Jo, naturligtvis därför att vi under den närmast följande perioden skall kunna få del av kraftföretagens bedömning. Därefter är det möjligt att vi hamnar i en förhandlingssituation om en avveckling, ifall kraftföretagen bedömer det så att de inte kan uppfylla villkoren t.ex. Jag tror att det är mycket lättare att föra den här debatten när vi har fått villkorspropositionen på riksdagens bord, för i den kommer naturligtvis att tas upp också frågan om ersättning; den hör intimt samman med förändringar i nu gällande koncessioner och villkor. Det talas i det här sammanhanget ofta om sysselsättning, och jag respekterar de arbetsmarknadspolitiska problemen i hög grad. Jag tycker att det i vilket fall som helst är samhällets uppgift att ha en beredskap för avtrappningen, när den än inträffar. Man använder också argumentet kapitalförstöring. Enligt min uppfattning är det väldigt svårt att påstå att kapitalförstöring och sysselsättningsproblem i alla sammanhang skall ta över alla andra skäl. Men det är den argumentation som förs inte minst från socialdemokratiskt håll. Det betyder att man inte bryr sig om den säkerhetsmässiga sidan vid en jämförelse. Den är alltid underordnad de andra aspekterna. Det är detta vi har kritiserat, och det är bl.a. där vi skiljer oss åt. Det hör till pjäsen att en del socialdemokratiska debattörer och tidningar anklagar regeringen för att svika sina löften när vi ger möjlighet till finansiering; det står ju på den socialdemokratiska kvällstidningens förstasida i dag. Samtidigt finns det andra företrädare för socialdemokratin som anser att vi pressar kraftföretagen. Det vore väl bra om ni enades om en linje för hur ni skall se på den här frågan. En slutsats är emellertid alldeles klar: Det går inte att sätta några tvärstopp i den här hanteringen. Det heter också att jag redan har dömt ut möjligheten att klara villkoren. Det har jag inte gjort. Jag har sagt att kärnkraftsindustrin i Sverige och, inte minst, i andra länder har haft lång tid på sig att klara de här problemen, men de är fortfarande olösta. Min slutsats av detta är att man därmed måste anse att chanserna är utomordentligt små att klara dem. Jag har emellertid inte uteslutit möjligheten, och det gör inte regeringsdeklarationen. Det är denna fråga som skall prövas, bl.a. i energikommissionen, där stora delar av Aka-utredningens bedömningar inkl. remissvaren kommer att penetreras fram till det energipolitiska beslutet 1978.

Herr talman! Jag är glad över att energiministern är medveten om de stora problem som vi känner av framför allt i de norra delarna av Uppsala län. Men vad vi verkligen oroar oss för är nog de problem som ligger framför oss. Den socialdemokratiska politiken har bemästrat de sysselsättningsproblem som vi har haft, men nu tornar svårigheterna upp sig mer och mer, och det gäller att finna en lösning för framtiden. Vi hoppas att den borgerliga regeringen kommer att hjälpa oss att klara sysselsättningsfrågorna i norra Uppland. Socialdemokraterna negligerar inte alls säkerhetskraven, herr energiminister. Tvärtom har de varit ledtråden också i vårt arbete när det gällt utformningen av energipolitiken. Jag har ingenting emot att villkoren i fråga om upparbetning och förvaring blir hårdare, men de måste ändå vara rimliga. Som jag sade förut måste problemen lösas i samverkan under statens ledning. Energikommissionen skall ha till uppgift att granska och utvärdera erfarenheter och forskningsrapporter. Det riktiga vore väl att den fick arbeta i lugn och ro för att lägga fram sina förslag inför 1978 års nya energibeslut. Innan detta är färdigt kan regeringen knappast ålägga kraftbolaget sådana villkor för finansieringen att de fortsatta arbetena äventyras. Jag är litet rädd för att de särskilda villkor för drift av kärnkraftsreaktorer som regeringen avser att presentera inom kort kommer att beskära vår handlingsfrihet i de här frågorna. Man kan tänka sig olika modeller för upparbetning — antingen genom avtal med utländska företag eller genom byggande av en egen anläggning, som Aka-utredningen föreslagit, kanske också genom att helt avstå från upparbetning och endast ordna slutförvaring. Man bör inte nu tvinga det enskilda kraftbolaget att binda sig för kortsiktiga lösningar, utan man måste försöka få en samlad och för vårt land lämplig lösning av problemen. Det är ju än så länge fråga om små mängder, som kan förvaras vid resp. kraftverk. Vi har därför tid på oss, herr energiministern, att finna en riktig handlingslinje. Det är klart att vi måste bevara vår handlingsfrihet inför 1978 års energibeslut. Det har ju ofta sagts, bl.a. av regeringens representanter. Men om vi nu på det här området framställer omöjliga krav, som inte Nr 25 går att uppfylla, så stoppar vi kärnkraften och går händelserna i förväg. Torsdagen den Det är det jag vill varna för. Å andra sidan skall inte utbyggnaden fortsätta 11 november 1976 om man redan i regeringen har beslutat sig för att avbryta kärnkrafts+ oo utbyggnaden. Men nu hör jag av energiministern att man inte har gjort - Om den framtida det, och det får jag notera med tacksamhet. sysselsättningen för Sedan vill jag gärna fråga statsrådet Johansson: Hur många reaktorer = anställda vid kan statsrådet tillåta utan att man kan säga att marschen in i kärnkrafts — kärnkraftsbyggen, samhället är stoppad? Så vill jag också ha svar på mina tidigare frågor — m.m.

Herr talman! Det är klart att jag har studerat den arbetsmarknadspolitiska situationen i den här delen av Uppsala län, eftersom den hör intimt samman med den problematik vi diskuterar. Det är riktigt att | säga att det är ett kännetecken på den centraliserade anläggningsverk | samhetens karaktär att man har totalt ca 2600 personer som jobbar i Forsmark, som Nils Hjorth sade. Men det är ju väldigt många av dem som är regelmässiga pendlare. Enligt de siffror jag har fått är ungefär en tredjedel mantalsskrivna på platsen. Dessutom har angränsande län och orter, som inte ligger särskilt långt bort, enligt länsarbetsnämnderna påtagliga problem med att få byggnadsarbetare därför att suget till Forsmark har varit ganska betydande — och även till andra områden i den här delen av landet. Det gläder mig att herr Hjorth säger att problemen med kärnkraften skall avgöras under samhällets ledning. Det är alldeles självklart att staten aldrig kommer ifrån sitt slutliga ansvar för hur de här problemen skall lösas. Det rör sig om problem över generationerna. Det finns ingen annan än staten som kan ta det ansvaret. Det finns ingen politiker i dag som kan ställa sig upp och säga att ”jag tar ansvaret för de beslut som har fattats” — och sedan stå upp i nästa generation och säga att ”jag har tagit mitt ansvar”. Vad vi har gjort hittills, i och med att vi inte har | ställt dessa villkor som regeringsdeklarationen anger, är ju att vi har flyttat över ansvaret på kommande generationer, och det är detta som | vi skall rätta till. ; Villkorspropositionen kommer alltså att innehålla denna materia, men jag går inte in på de problemen mera i detalj i dag; det finns anledning att återkomma till dem. Sedan vill jag beröra några av de saker som herr Hjorth tog upp tidigare. Efterborgen är ju en teknik som har använts redan tidigare, när man t.ex. har gått ut på utlandsmarknaden för att låna. I det här fallet har man alltså samlat hela anslagsbiten under en hatt. Det är Vattenfall som är huvudman, som är majoritetsdelägare och som naturligtvis också kommer att i första hand hantera dessa frågor och göra bedömningarna om ; man kan uppfylla villkoren eller inte. Men det är ju inte meningen att de privata delägarna, som äger 25,5 96, skall kunna smita undan sitt IT ekonomiska ansvar. Därför avkrävs de alltså efterborgen. Konstigare än så är det inte. Herr Hjorth påstod i sitt förra inlägg att det låg något hot i detta att de nya villkoren skulle ha påverkat möjligheterna att få kredit. Det är ju fakta, det är en beskrivning av situationen när de tre AP-fonderna har sagt att de inte kan ställa upp och låna ut pengar. Det är därför som förslagen i tilläggsbudgeten har lagts fram i dag, och det är därför som problemet med finansieringen i det korta perspektivet måste lösas. Det är inget hot, det är ett konstaterande av fakta. Man skall inte lägga in mer i formuleringarna än vad som verkligen står där.

Herr talman! Det är klart att det är många som pendlar till Forsmark varje dag eller varje vecka, men de anställda har räknat med en lång och trygg anställningstid. Många av dem som inte har så lång tid kvar till pensionsåldern har kanske tänkt sig att för gott slå sig ner i Forsmark efter avslutat arbete. Som jag nämnde i mitt första anförande är det ganska många som är bosatta inom kommunen eller i angränsande delar av Norduppland. Vi är väl överens om, herr energiministern, att det är staten som skall ta ansvaret för utvecklingen, och då är det fel att, som regeringen gör, övervältra ansvaret på de enskilda företagen. Just säkerhetsproblemen tycker jag är frågor som staten tillsammans med de berörda företagen bör försöka lösa. Sedan var det efterborgen. Jag är ingen jurist och har kanske svårt att hänga med där, men det gör mig litet oroad när statsrådet säger att andra intressenter i kraftbolagen inte skall kunna smita undan sitt ekonomiska ansvar. Vilket ansvar? Om regeringen stoppar kärnkraftsutbyggnaden och man inte får ta reaktorerna i drift, skulle då notan presenteras för de privata intressenterna? Det skulle betyda en våldsam övervältring av kostnader. Där tycker jag att staten bör ta ansvaret helt och fullt.
Herr talman! Herr Hjorth talar om att det är fel att övervältra ansvar. Det är inte fråga om det. När villkorspropositionen har behandlats är det kraftföretagen som har bevisbördan och skall klara ut alla konsekvenser som följer med kärnkraftsproduktion. De har inte haft det kravet på sig tidigare; villkoren har alltså icke ställts — nu ställs de. Kraftföretagen har att göra bedömningen om de kan uppfylla dessa villkor. Det slutliga ansvaret kommer alltid att ligga på statsmakterna, som är den enda instans som kan bära ansvar över generationer, och det här är fråga om långsiktig verksamhet. Sedan är det naturligtvis så, att samhället alltid måste ha kontrollfunktionen och sist och slutligt måste avgöra om de lösningar som kraftföretagen eventuellt presenterar är godtagbara eller icke. Det är ju så i alla miljökoncessionsärenden. Det är ingen ny princip, det är bara un — Nr 25 derligt att man inte tidigare tillämpat den på detta område. Torsdagen den Villkorspropositionen kommer också att ta upp frågan om ersättning. — 11 november 1976 Det är klart att statens och kraftföretagens relationer från ekonomisk IL synpunkt i viss mån måste bedömas med hänsyn till att de här villkoren — Om den framtida inte hade ställts tidigare och alltså inte var kända när kraftföretagen fick — sysselsättningen för det ursprungliga tillståndet. Detta är inte heller något nytt — det finns = anställda vid ersättningsregler, även om de är löst formulerade, i den sedan 1956 gäl — kärnkraftsbyggen, lande atomenergilagen.

Herr talman! Jag har under dagen lyssnat på den här frågeoch interpellationsdebatten. Inte mindre än två frågor och denna interpellation har mycket nära berört arbetsmarknadssituationen i min hemkommun. Jag hade inte tänkt gå upp i debatten, men energiministerns uttalande att vi har att vänta en proposition i detta viktiga ärende, villkorspropositionen, i det månadsskifte som kommer, oroar mig verkligen. Såvitt jag förstår skall den ligga till grund för bedömningarna av i vilken takt den fortsatta utbyggnaden av kärnkraftverken skall ske. Med vetskap om hur kinkig situationen är för Uddcomb i Karlskrona och hur vår arbetsmarknad där nere ser ut tycker jag att det är litet sent. Om propositionen kommer i månadsskiftet har vi inte en chans att fatta ett beslut i år, utan det måste då komma kanske någon gång i februari. Bara det dröjsmålet är mycket farligt för situationen på Uddcomb och för arbetsmarknadssituationen i Karlskrona. Jag vet — och det vet också energiministern — att Statsföretag i en skrivelse visat på dessa problem. En del av denna skrivelse kan det vara skäl att läsa in i protokollet, men det kanske jag inte hinner. Jag vill ändå med några siffror visa hur det här verkar.

Den verkligt svåra situation vari vi befinner oss därnere är ett dråpslag för arbetsmarknaden. Vi har redan i år mist 1 800 arbetstillfällen, och det är fara för att vi mister mycket mer genom vad som nu är på gång. Jag vill haka på herr Hjorths fråga: Kan de anställda på Uddcomb räkna med att ha jobb också nästa år och några år framåt, många år framåt? Vilken chans finns det till det, och vilka löften kan man ge? Det är viktigt för mig och mina förbundskolleger på Uddcomb att få reda på det.
Herr talman! Herr Lindström säger att han är orolig för villkorspropositionen. Den är en klar uppföljning av vad som står i regeringsförklaringen. Det hör rättssäkerheten till att de företag som berörs skall ha ett juridiskt bindande dokument, utöver den politiska deklarationen, som klargör vilka villkor de har att rätta sig efter. Det är alltså en självklarhet att den propositionen måste fram. Det har varit min strävan hela tiden sedan jag fick det här jobbet att försöka få fram den så snabbt som möjligt. Det är med den målsättningen jag har arbetat. Herr Lindström talade om situationen för Uddcomb. Osäkerheten på kärnkraftsområdet är ju inte någonting nytt. Det dokumenteras av att Uddcomb redan i somras skrev till den förre industriministern, Rune Johansson, om sina problem. De beror bl.a. på den sviktande utländska marknaden, som man tidigare hade räknat med. Som jag redan har sagt i diskussionen med herr Hjorth och herr Rosqvist finns det inga möjligheter att här lämna några garantier — kraftföretagen skall ha en bedömningsperiod och därefter avgöra om de kan uppfylla villkoren. Först därefter har man möjlighet att säga någonting när det gäller Uddcomb. Jag tycker man skall sätta in den här frågan i rätt perspektiv. Det allvarliga för dagens svenska arbetsmarknad är naturligtvis svackan i den allmänna konjunkturen, att uppgången i konjunkturen har kommit mycket senare än man beräknade för ett antal månader sedan. Det har inneburit att enligt pressuppgifter 16 000 har varslats om att mista sina jobb. Det är detta som är det stora problemet på dagens svenska arbetsmarknad. Socialdemokrater som diskuterar sysselsättningsproblemen punktvis bör ta en titt på hela arbetsmarknaden och den situation som den tidigare bedrivna politiken har satt oss i.
Herr talman! Jag kan lova statsrådet att vi socialdemokrater verkligen tittar på hela arbetsmarknaden. Det har alltid varit vårt mål att lösa problemen på arbetsmarknaden — det har vi jobbat för i alla tider och det kommer vi att fortsätta med. Men för den skull kan man inte underlåta att ta upp sådana här brännande frågor i en interpellation. Jag fick inget svar på min fråga vilken möjlighet till fortsatt arbete iobbarna och tjänstemännen på Uddcomb har.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på svaret. Det var intressanta frågor som herr Hjorth hade ställt, om det skulle bli någon fortsättning på bygget i Forsmark och hur det skulle gå med sysselsättningen i Forsmark och om vilka risker de inblandade intressenterna i kärnkraftsbygget löpte. Svaret var ett mästarprov i oklarheter. Man får verkligen anstränga sig för att begripa vad som är meningen i olika stycken. När det gäller möjligheten att fortsätta bygget får vi visserligen reda på att det kommer = Nr 25 att anslås pengar och ges möjlighet för statens vattenfallsverk att teckna borgen, men det sägs samtidigt litet kryptiskt att ”Forsmarksbolaget ges möjlighet att låna upp medel för fortsatt byggande innevarande budgetår”. I Hur det skall gå med byggandet efter den 1 juli 1977 får vi i själva - Om den framtida verket ingen klar uppfattning om. sysselsättningen för Beträffande den andra frågan, vilka risker olika intressenter löper — = anställda vid det är ett konsortium som bygger kraftverket, ett särskilt företag där kärnkraftsbyggen, inte bara statens vattenfallsverk är ägare utan där också en del andra = m.m. företag ingår — är det ännu svårare att förstå vad herr Johansson egentligen menar. Statsrådet säger att om Vattenfall vill fortsätta bygga får verket komma med en framställning, och då får det ställa borgen för de pengar som behövs. Man måste alltså komma med en särskild framställning. Och det sägs i svaret: ”Därigenom markeras att det är kärnkraftsföretagen själva som i första hand har att ta ansvaret för bedömningar av möjligheterna att uppfylla de totalt skärpta kraven för att få ta kärnkraftverk i drift.” Vad menas med att de i första hand själva får ta ansvaret? De nya villkor som ni har preciserat i regeringsprogrammet och upprepat i olika sammanhang beträffande godtagbart avtal om upparbetning och helt säker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet råder det som vi vet total oenighet om inom regeringen. När ni hade upprättat ett regeringsprogram och ställde upp inför pressen sade statsministern att han nådde nästan fram — han fick ge sig beträffande Barsebäck 2 men i övrigt hade han i praktiken stoppar marschen in i kärnkraftssamhället. Det var innebörden av dessa nya skärpta villkor. Folkpartiet och moderaterna hade däremot en helt annan uppfattning om detta och lämnade öppet hur många ytterligare kärnkraftsbyggen det kan bli fråga om. Den här frågan får vi ingen klarhet i förrän om ett halvår eller något år då regeringen, som till sist måste ta ansvaret, får försöka enas om vad den menar med sina skärpta villkor. Men nu sägs det att under mellantiden skall kraftföretagen i första hand själva ta sitt ansvar och göra bedömningen om de kan uppfylla de villkor som ni själva i regeringen inte kan enas om vad de skall innebära. Det mäste vara svårt för kraftföretagen att ägna sig åt den tolkningsleken. Men vad menas med att de skall ta ansvaret? Om de gissar att det går bra att fortsätta bygga och att de skall klara de villkor som så småningom blir regeringens, men det visar sig att de tagit miste på den punkten, vilka blir de ekonomiska konsekvenserna då? Det kanske inte spelar så stor roll för statens vattenfallsverk, för där är det staten och i sista hand skattebetalarna som får gå emellan. Men det är, som sagt, också andra intressen inblandade, andra företag. Vilka risker vräker ni över folk och på vilken grund? Konstruktionen att de nu skall få pengar, att borgen skall kunna ställas av statens vattenfallsverk, har också rört till begreppen. Statsrådet Johansson säger i sitt svar: ”Övriga delägare i Forsmarksbolaget förutsätts 61 lämna efterborgen för sina andelar av säkerheten.” Vad är det för risk de löper där? På vilka villkor kan de bli sittande med förluster på grund av denna efterborgen? En efterborgen innebär i vanliga fall att man blir tvungen att betala om inte huvudborgensmannen - i det här fallet statens vattenfallsverk — har pengar att betala med. Men det är klart att staten kan betala. På vilka villkor skall detta kunna bli en smäll för de andra intressenterna? Det hade varit intressant om statsrådet Johansson försökt ge herr Hjorth svar på dessa precisa frågor.

Herr talman! Jag kan naturligtvis förklara för herr Lidbom igen det som framgått alldeles klart av tidigare inlägg i kärnkraftsdebatten, både i samband med regeringsförklaringens framläggande och i den allmänpolitiska debatten, att en förutsättning för att kärnkraft skall få användas är att man har betryggande garantier för att de problem som är förknippade med verksamheten kan lösas. Eftersom det är kärnkraftsföretagens verksamhet som ger upphov till problemen, är det dessa företag som har det primära ansvaret för att åstadkomma eventuella lösningar. Det anmärkningsvärda är bara att villkoren att de skall klara upp dessa problem icke har ställts tidigare. Kärnkraftsutbyggnaden har bara kunnat fortsätta, utan att man tagit reda på problemen med den, klarat av dem och gjort en slutlig bedömning. Villkoren har ju aldrig ställts tidigare. Det är således kraftföretagen som har att ta fram konkreta förslag till lösningar på problemen med hanteringen av det använda kärnbränslet och den slutliga förvaringen av det radioaktiva avfallet. Företagen har givetvis också det fulla kostnadsansvaret, inte bara för själva kärnkraftsproduktionen utan även för verksamhet i anslutning till denna: byggande, säkerhetsåtgärder, underhåll och avfallshantering. Dessa preciseras nu och kommer att preciseras ytterligare i villkorspropositionen. När man därefter går in med nya villkor är det klart att ersättningsanspråk uppkommer. Även detta kommer, som jag sagt, att täckas in i villkorspropositionen. Det är inte den vi skall diskutera nu, det får vi tid till vid ett senare tillfälle då den lämnats till riksdagen. Herr Lidbom klagar över att han inte får besked. Men vad var det egentligen för besked vi fick från socialdemokraterna tidigare? Jo, att vi skulle ha handlingsfrihet i kärnkraftsutbyggnaden. Den handlingsfriheten tog sig främst uttrycket att byggnationen skulle fortsätta så att man skulle lägga ner mer och mer pengar i denna verksamhet, och därmed skulle naturligtvis riskerna för kapitalförstöring öka. Det var den linjen socialdemokraterna drev. Kapitalförstöringsoch sysselsättningsskälen har alltid ställts framför de olösta problemen med kärnkraften. Herr Lidbom skall inte vara orolig för enigheten inom regeringen. Villkorspropositionen kommer att lämnas till riksdagen, precis som det anmälts i propositionsförteckningen, och av den kommer att framgå exakt vilka krav som ställs. Och där kommer även de ekonomiska konsekvenserna i sammanhanget att framgå. Det måste vara samhället — statsmakterna — som tar det slutliga an Nr 25 svaret för de här livsviktiga problemen. Någon annan kan inte göra det. Torsdagen den Det är att detta inte skett hittills som är det anmärkningsvärda, och 11 november 1976 som vi måste få en ändring av. — LL Om den framtida
Herr talman! Andra har, herr Johansson, fört den allmänna energi = anställda vid politiska debatten här. Jag nöjde mig med att ställa en precis fråga som = kärnkraftsbyggen, är konkret och väldigt enkelt formulerad.

Herr talman!

Det är ett vanligt sätt för den nya regeringen att argumentera: att påstå att situationen är dyster och att regeringen fick överta ett konkursbo. Men ingen människa i världen kan förfalska de siffror och den statistik som vi lämnade efter oss. Vi hade den lägsta arbetslösheten och den högsta sysselsättningen i industrivärlden när vi lämnade ifrån oss regeringsmakten till den nya regeringen. Därför borde man sluta med det argumentet. Detta argumentationssätt stillar inte heller den oro som finns i de 63 berörda kommunerna. Jag kommer själv från en sådan kommun. Statsrådet Johansson gav en alldeles felaktig bild av vad som händer och sker ute i de kommunerna. Det är ju fråga om ett mycket stort antal anläggningsarbetare. Då säger statsrådet: Ja, det är alltid en väldig anhopning av anläggningsarbetare på de stora kraftbyggena, men förr eller senare så upphör arbetet och arbetarna får åka därifrån — och om byggena stoppas så tidigareläggs de bekymmer som förr eller senare kommer fram. Det är naturligtvis ert av de stora problemen för anläggningsarbetare. Men själva bilden blir fullständigt felaktig. Ta t.ex. Ringhals i min egen kommun Varberg. På de två reaktorerna i drift finns det 450 människor som är driftspersonal. Ett par hundra är anställda för de andra reaktorerna, som vi inte vet så mycket om. De utbildas, en del i Amerika. Både kommunen och enskilda har gjort stora investeringar, och det är tekniskt välutbildat folk som går där, vid Ringhals och vid Forsmark och överallt, och väntar ett besked. Lever de i den föreställningen att ansvarige ministern i själva verket inte tror att de säkerhetsföreskrifter som regeringen kommer med kan klaras, då är ovissheten mycket stor. Jag förstår deras oro, för de har satsat pengar på egna hem och mycket annat. Jag har velat göra bilden av situationen riktig. Oron är mycket större i de kommuner som är direkt eller indirekt berörda. De anställda och kommunalmännen har inte på något sätt lugnats av de olika besked som energiministern har lämnat.

Herr talman!

Jag tyckte att det f. d. hovrättsrådet var rätt förvirrad då det gällde vissa elementära juridiska begrepp som är fundamentala i detta sammanhang. När herr Lidbom var statsråd var han känd för att vara en skärpt och snabb lagskrivare, en person som hade utomordentligt lätt att fatta även komplicerade sammanhang. Nu uppträder han plötsligt i denna talarstol och begriper ingenting — desto märkligare som dessa saker för vanligt folk förefaller mycket enkla att begripa. Det finns inga märkvärdiga komplikationer i detta sammanhang, herr Lidbom, inga våldsamma motsättningar mellan regeringspartierna, som kommer att ta sig uttryck i olika uttolkningar av villkoren. Det hela är mycket enkelt. Såsom energiministern här givit till känna kommer inom kort den s.k. villkorspropositionen att läggas fram, vari man i juridiska termer något ytterligare har preciserat och fastställt vad som står i regeringsförklaringen. De enkla termerna i regeringsförklaringen får alltså en juridisk klädnad, som inte är särskilt märkvärdig att begripa för någon, framför allt inte för de inblandade kraftföretagen. De har att Nr 25 bedöma om de vill göra en satsning på dessa villkor. Torsdagen den Vad som har inträffat är tillämpningen av den omvända bevisbördan. 11 november 1976 Vad detta innebär borde man inte behöva närmare förklara för herr Lid= = bom. Det är en utomordentligt enkel sak att fatta. Om inte dessa kraft Om den framtida företag klarar att ur villkoren utläsa om de kan göra dessa stora satsningar, = sysselsättningen för faller ansvaret på dem. De får bevisa inför nationen och, när det gäller — anställda vid de privata företagen, inför sina eventuella intressenter att denna sak går = kärnkraftsbyggen, att klara eller icke. m.m. Så småningom kan det bli ekonomiska konsekvenser för Vattenfall i Forsmark — och för de privata intressenterna. Då kommer man in på begreppet efterborgen. Herr Lidbom säger att om huvudborgensmannen inte kan klara upp det hela får man gå till efterborgensmännen. Det är alldeles riktigt. Det är elementär juridik. Herr Lidbom tillägger emellertid att eftersom statens vattenfallsverk, dvs. det svenska samhället, är huvudborgensman, behöver inga komplikationer inträffa. Men om Vattenfall och de privata kraftintressenterna gör en felaktig bedömning, får det självfallet ekonomiska konsekvenser för dem därför att bevisbördan ligger på dem. Såsom i all näringsverksamhet, när man gör en felaktig satsning och har tecknat en borgen, får man ta konsekvenserna, såväl huvudsom efterborgensmän. Det är nämligen inte bara huvudborgensmannen som i så fall får stå risken för den felaktiga satsningen. Huvudborgensmannen har, även om han heter staten, att gå till efterborgensmännen och kräva ut deras andel av borgen. Märkvärdigare och mera komplicerat än så är det inte. Jag tycker inte att man bara av politiska motiv skall försöka förvirra bilden av en situation som i själva verket är skäligen enkel att fatta.
Herr talman! Det finns inte så mycket att tillägga efter herr Sjönells beskrivning av förslaget i tilläggsbudgeten. Jag vill emellertid understryka ett par saker. För det första har efterborgenstekniken använts tidigare, för utlandslån. Jag anförde det förut i debatten, vilket herr Lidbom kanske hörde. För det andra begär vi inte att kraftföretagen skall göra sin bedömning förrän villkorspropositionen föreligger. Det här är en rättssäkerhetsfråga, och därför är det viktigt att propositionen kommer så snabbt som möjligt. Som jag redan sagt, har det också varit min målsättning. Därmed borde den saken vara avklarad. Herr Ingemund Bengtsson säger att jag skulle ha givit en felaktig bild. Jag påstod inte att jag gav en fullständig bild av situationen. Det är klart att det finns driftspersonal och att det förhåller sig på ett annat sätt med den än med anläggningsarbetare som förväntas flytta till annat arbete. Det är givet att man måste skilja på de här två grupperna, men anläggningsarbetarna är ju de många. Det framgår av Forsmarksfallet att det är ett helt dominerande antal byggnadsarbetare, medan driftsper 65 sonalen i varje fall än så länge uppgår till ett par hundra personer. Det är väl i stort sett samma relation i Ringhals — det kan vara litet olika beroende på vilket skede utbyggnaden befinner sig i och om man har något verk i drift eller inte. Detta är självklarheter. Poängen i det jag sade var att det är klart att oron ökar på de här platserna inför en eventuell omställning i och med att den allmänna arbetsmarknadspolitiska situationen inte är särskilt tillfredsställande, för att uttrycka sig utomordentligt generöst gentemot den tidigare socialdemokratiska regeringen.
Herr talman! Det sägs i det förslag till tilläggsbudget som har offentliggjorts i dag — och det är bra att det sägs ifrån klart och tydligt — att i sista hand är det regeringen som måste bedöma om de villkor i säkerhetshänseende som uppställts är uppfyllda eller inte. Hur de villkoren kommer att se ut får vi veta i den s.k. villkorspropositionen. De antyds i regeringsprogrammet, där det talas om godtagbart upparbetningsavtal och en helt säker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet. Men vad det här villkoret innebär kommer inte att prövas förrän det blir aktuellt att starta ett sjunde aggregat — att Barsebäck 2 skall startas är ju redan klart. Jag betvivlar sannerligen att man kommer att kunna skriva en lag i den här villkorspropositionen som inte ger utrymme för olika tolkningar, både politiska och juridiska. Under mellantiden är det alltså kraftföretagen som skall göra bedömningarna själva och på eget ansvar. De skall i första hand ta ansvaret, om jag fattade herr Sjönell rätt, och herr Johansson distanserade sig inte från det uttalandet. Bedömer företaget situationen fel, anser de att de kan uppfylla kraven beträffande upparbetningsavtal och beträffande förvaring av avfallet och det sedan visar sig några månader eller något år senare att regeringen på politiska eller juridiska grunder eller vad det kan vara kommer fram till en annan uppfattning, då drabbas alltså kraftföretagens intressenter —- inte bara staten utan även kommuner och enskilda företag — av smällen. Är detta den riktiga tolkningen, så har ni verkligen i det här tilläggsförslaget givit med ena handen och tagit tillbaka med den andra. Ni ger kraftföretagen chansen: Här skapas möjligheter till statligt borgensåtagande, men sedan får ni göra era egna riskbedömningar bäst ni kan — hugger ni fel, så kan ni åka på en stor ekonomisk smäll! Det vore intressant, herr talman, att få ett besked av statsrådet Johansson själv: Är detta meningen med vad som står i tilläggsbudgeten och vad herr Johansson sade i sitt svar i kammaren i dag?
Herr talman! I tilläggsbudgeten föreslås finansiella lösningar under den bedömningsperiod som kraftföretagen skall ha efter det att villkorspropositionen har förelagts riksdagen. I villkorspropositionen kommer också ersättningsfrågorna att behandlas. Nu har vi, herr Lidbom, distanserat oss ganska långt från vad den - Nr 25 här interpellationsdebatten huvudsakligen skulle gälla, nämligen Forsmark. Jag tror att det är bra att vänta med den fortsatta diskussionen till dess att villkorspropositionen föreligger.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig om jag inför riksdagen vill redovisa anledningarna till att kostnaderna för massaoch pappersfabriken i Bai Bang så kraftigt överstigit vad som ursprungligen anmäldes för riksdagen. När Bai Bang år 1974 anmäldes för riksdagen hette det i budgetpropositionen: ”Kalkylerna över investeringskostnaderna är fortfarande osäkra men sannolikt kommer de att överstiga 500 milj.kr.” Uttalandet byggde på de preliminära uppgifter regeringen hade till sitt förfogande hösten 1973. När avtalet om skogsindustriinsatsen slöts år 1974 angavs totalkostnaden till 770 milj.kr. Däri ingick en grundkostnad om 620 milj.kr. i 1973 års priser, en reserv för indexmässiga prisstegringar på 120 milj.kr. och en reserv för oförutsedda utgifter på 30 milj.kr. Den 22 oktober i år lämnade SIDA en utförlig redogörelse för utvecklingen av Bai Bang-projektet. Därvid redovisades att totalkostnaden nu beräknas till 1 055 milj.kr. Kostnadsökningarna beror främst på följande faktorer. Det har visat sig att reserven för prisstegringar om 120 milj.kr. i avtalet från 1974 baserats på en underskattning av de internationella prisstegringarna. Dessa har i realiteten kommit att ligga på omkring 12 96 i stället för de 5 96 som man från början hade räknat med. Detta förklarar huvuddelen av kostnadsökningen. Kostnadsökningen beror emellertid också på att arbetet har försenats och att det visat sig nödvändigt att utvidga insatsen för att genomföra projektet. Jag kan konstatera att de av SIDA nu redovisade ökade kostnaderna för projektet inte behöver medföra någon ökning av de anslag och planeringsramar som statsmakterna har fastställt för utvecklingssamarbete med Vietnam. Regeringen kommer givetvis att mycket noga följa den vidare kostnadsutvecklingen för skogsindustriinsatsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min Vi är i den svenska riksdagen ganska överens om att vi skall ge hjälp till människorna i den del av världen, där man lever under svårare betingelser än vad vi gör. Vi är också ganska överens om att den hjälpen skall ökas i den omfattning som tillväxten i vårt land ökar. Däremot har vi inte varit lika överens när det gällt länderval och projektval. Det fanns de som var kritiska när pappersbruksprojektet i Nordvietnam anmäldes för riksdagen första gången. Den kritiken grundade sig på de många osäkerhetsfaktorer som finns med vid projekt av detta slag. Efter det besök som en svensk delegation gjorde i dåvarande Nordvietnam i oktober 1970 omnämns projektet mycket knapphändigt i statsverkspropositionerna 1971, 1972 och 1973. Den första indikeringen beträffande kostnaderna för massaoch pappersfabriken gavs 1974 i statsverkspropostionen, alltså för två år sedan. Där beskrivs investeringskostnaderna, vilket också framgår av statsrådets svar, såsom mycket osäkra men sannolikt uppgående till 500 milj.kr. I 1975 års statsverksproposition omtalas att man har tecknat det här avtalet, men man säger också att kostnaderna sannolikt kommer att uppgå till 770 milj.kr., dvs. en ökning med 50 96 på ett år. Av propositionen framgår också att man nu har valt Bai Bang som lokaliseringsort. I 1976 års budgetproposition lämnas inga nya uppgifter från regeringen om kostnadsökningarna, men under våren 1976 redovisar SIDA nya beräkningar rörande skogsindustriprojektet. Kostnaderna beräknas nu till 920 milj.kr. Ett halvår senare — i okotober 1976, dvs. förra månaden —- redovisar SIDA på nytt kostnadsökningar, och nu är miljarden passerad. 1055 milj.kr. är det senaste budet när det gäller projektet. Från den första anmälan för riksdagen i 1974 års statsverksproposition fram till hösten 1976 har vi alltså en ökning på över 100 926. Detta är, skulle man kunna säga, ett Stålverk 80 utlokaliserat till Vietnam. Så får det enligt min och andras uppfattning inte gå till i den svenska biståndspolitiken. —- Det här är självfallet ingen kritik mot den nuvarande regeringen — ärendet har skötts av den gamla — men det finns anledning för den nya regeringen att verkligen se allvarligt på de här problemen. Jag har i min hand artiklar av journalister som har varit på ort och ställe och intervjuer med svenskar som har varit eller är verksamma i projektet. De är i många fall kritiska mot det sätt på vilket man har handlagt projektet från svensk sida. Därför vill jag fråga statsrådet: Vilka nya åtgärder kommer att vidtas för att man skall kunna hejda kostnadsökningar i projekt av den här arten? Vidare: Kommer statsrådet att göra fördjupade utredningar för att man skall få kontakt med de svenskar som är verksamma i projektet och därmed kanske skapa ett bättre underlag för framtida objekt?
Herr talman! Herr Komstedt undrar vilka nya åtgärder som skall vidtas för att man skall kunna dämpa eventuella framtida kostnadsstegringar och vilka kontakter som skall tas med svenskar på platsen för att vi skall få klarhet i hur projektet fortskrider. Kontakter på platsen finns givetvis. Projektet engagerar ju åtskilliga svenska experter. Några mer preciserade åtgärder för att förhindra framtida kostnadsstegringar kan jag inte annonsera. Däremot kan jag upprepa det jag sade i svaret, nämligen att vi självfallet följer kostnadsutvecklingen med stor uppmärksamhet. Jag vill gärna tillägga att det, med tanke på att det rör sig om ett mycket stort projekt, i dag är för tidigt att säga om vi har sett sluträkningen för Bai Bang. Det bör också tilläggas igen — med hänsyn till att det här handlar om ett stort projekt — att kostnadsfördyringar av det slag som har inträffat visserligen är mycket beklagliga, men vad gäller det som hittills redovisats ändå är ganska förklarliga. Man gjorde uppenbarligen en felbedömning av den internationella kostnadsutvecklingen när man räknade med att den skulle bli 5 96 och den i själva verket kom att bli mer än dubbelt så hög. De övriga orsaker som finns till fördyringarna har att göra med projektets genomförande, och inte heller där kan man säga att det i och för sig rör sig om några speciellt anmärkningsvärda fördyringar.

Herr talman! Det finns många människor i Sverige — vanliga skattebetalare — vilkas syn på vår u-landsinsats inte är densamma som jag sade att vi i stort sett har här i Sveriges riksdag. Sådana felsatsningar som nu redovisats beträffande skogsprojektet i Vietnam gör inte dessa människor positivare till vår insats i tredje världen, utan tvärtom riktar man mer negativ kritik mot våra satsningar. För den fortsatta utvecklingen av våra hjälpinsatser är det, menar jag, inte bra när sådana här uppgifter kommer fram och när den kritik som framställts tydligen inte föranlett några mer omfattande åtgärder från regeringens sida tidigare. Därför väntar jag mig självfallet större insatser av biståndsministern för att vi skall komma åt de här problemen. Kostnadsökningarna är förklarliga, säger statsrådet. Jag tycker inte att man kan försvara kostnadsökningar som inom en period på två och ett halvt år ligger på över 100 96. Det har i massmedia framkommit uppgifter —- vilkas riktighet jag inte vill bekräfta — om att det är mycket svårt för biståndsarbetarna, att den inhemska befolkningen stjäl av det material som finns att tillgå o. d. Därför är det naturligtvis av vikt att få veta om statsrådet verkligen kommer att intressera sig för de här frågorna, så att vi i fortsättningen inte får projekt av den här arten och så att man kan lösa problemen med Bai Bang-projektet i Vietnam på ett anständigt sätt. Jag tror att det för de gemensamma hjälpinsatserna i framtiden är mycket viktigt att vi kommer ifrån detta projekt på ett riktigt sätt. Har statsrådet i dag någon uppfattning om vilken kostnadsram vi kommer att få innan projektet är fullföljt?
Herr talman! Hur allmänheten reagerar på den här sortens uppgifter beror i någon mån på hur de kommenteras av dem som har inblick i vad det handlar om. Jag har understrukit att det är allvarligt att projektet fördyras. Det kommer att gå ut över andra insatser som hade kunnat göras i Vietnam. Därmed har jag också sagt att fördyringar som sker kommer att finansieras inom anslag och planeringsramar som redan är beslutade. Fördyringarna innebär alltså inga ökade kostnader för det svenska biståndet.
Herr talman! Vad jag efterlyste var statsrådets svar på frågan vilka kostnadsökningar som man kan räkna med framöver. Nu säger statsrådet att de redan ligger inom planeringsramen. Men den ökningstakt som kännetecknat projektet, med en ökning från 500 till hittills 1 005 milj.kr., måste samtidigt vara ett observandum för att man inte kan fortsätta i denna takt. Vad jag önskar är ett besked om huruvida statsrådet har någon uppfattning om hur långt man kan gå och hur mycket kostnadsramarna kommer att ha ökat när projektet är slutfört. Vi vet att det ingalunda är slut utan att vi tvärtom befinner oss i början av detta stora projekt. Därför tycker jag att det är angeläget att vi inför riksdagen redovisar varifrån man skall ta de eventuella extra medel som inte täcks av de kostnadsramar statsrådet här beskriver.
Herr talman! Utan att förringa det beklagliga i att projektet blir dyrare än vad vi räknat med skall vi ändå hålla oss till de faktiska uppgifterna. Det handlar inte om en fördyring från 500 miljoner till 1 miljard kronor utan möjligen om en fördyring från 770 milj.kr. — dvs. den summa som anmäldes när de mer definitiva projektplanerna lades fram — till den kostnad på ungefär en miljard som man i dag räknar med. Vad som kommer att hända i framtiden vet vi inte. De beräkningar som man nu har lagt fram hoppas vi givetvis skall hålla, men de bygger på vissa förutsättningar: t.ex. att insatserna av personal både på svenskt och på vietnamesiskt håll kan bli de planerade och att vi inte drabbas av ytterligare kraftiga prisstegringar eller av andra mellankommande problem. Vi gör givetvis både från SIDA och från regeringen vad som är möjligt för att hålla kostnadsstegringarna i schack.
Herr talman! Det var inte riktigt rätt, herr statsråd. 500 miljoner var faktiskt den kostnad som anmäldes för riksdagen när projektet första allt är det således under de två och ett halvt år som jag beskrivit en 12 november 1976 nämndes. Om hjälpinsatser Men det vore intressant att veta om statsrådet är beredd att gå hur = till förmån för långt som helst innan projektet slutförs. Någonstans måste det finnas — vissa flyktingar en gräns. Man kan inte bara hänvisa till kostnadsstegringar av interfrån västra nationell karaktär. För Sverige som biståndsnation tror jag att det är mycket viktigt att veta var regeringen står och att man inte tänker ha projekt som får rinna i väg hur som helst.
Herr talman! Vi utgår givetvis från att projektet kan genomföras inom ramen för det avtal som ingåtts mellan Sverige och de vietnamesiska myndigheterna och som innebär att Sverige står för denna typ av kostnadsstegringar. Det är vår utgångspunkt, och det finns, som jag redan sagt flera gånger, f.n. ingen anledning att tro att ens ytterligare kostnadsökningar — som jag hoppas inte skall inträffa — skulle betyda att vi går utöver de anslag som redan finns för utvecklingssamarbetet med Vietnam. Det kan väl ändå vara ganska lugnande för herr Komstedt att höra. Beträffande de siffror som nämnts redovisades det i 1974 års statsverksproposition — då planerna ännu var preliminära — att uppgifterna var osäkra men att kostnaderna väntades överstiga de 500 miljonerna. Får jag sedan, herr talman, om iden medger det, bara på tal om de stölder som diskuterats så livligt på sistone säga att enligt de uppgifter jag fått har man levererat material för 96 milj.kr. till projektet. SIDA har fått bekräftelse på att material i en omfattning som kostnadsmässigt motsvarar 91 milj.kr. har kommit fram. Uppgiften om att materiel för 50 miljoner skulle ha försvunnit genom svinn och stölder verkar alltså rätt orimlig. Det skulle ju betyda att halva Bai Bang-projektet skulle ha blivit stulet. Så illa är det inte.

45, och anförde: Herr talman! Fröken Rogestam har bett mig lämna en redogörelse för vilka insatser som hittills gjorts från svensk sida och vilka ytterligare insatser som planeras till förmån för flyktingar från västra Sahara. Under våren 1976 fick Svenska röda korset statligt stöd på drygt 5 79 milj.kr. att användas för att hjälpa de flyktingar från västra Sahara som finns i Algeriet. Röda korsets bidrag med tält, läkemedel och andra förnödenheter, 2 000 ton vete och 600 ton katastrofkost gick genom Internationella röda korset och Algeriska röda halvmånen. Dessutom utnyttjades 1 milj.kr. av Sveriges årliga bidrag till FN:s flyktingkommissariat för Röda korsets program. Vid sidan av Algeriet är Sverige den största bidragsgivaren till verksamhet för flyktingar från västra Sahara. FN:s flyktingkommissarie har nyligen vädjat om fortsatt stöd till hjälpprogrammet för flyktingarna. Regeringen kommer att positivt pröva denna framställning inom de närmaste dagarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ullsten för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är följande: I 19 läger i och omkring Tindouf i västra Algeriet finns 45 000-50 000 flyktingar från västra Sahara. Läget för dessa flyktingar är prekärt. Någon politisk lösning har hittills inte kunnat åstadkommas. Människorna i lägren börjar alltmer inrikta sig på att deras vistelse kan bli långvarig. Men problemen är många. Lägren ligger ute i öknen. Vattentillgången är dålig. En del läger ligger vid vattenhål, andra måste förses med vatten via tankbilar. Det finns inga regelrätta sanitära anordningar. Trots detta förekommer det, enligt Röda korsets senaste rapport, f. n. inga epidemier, men den mässling som grasserade i april-maj skördade ungefär hälften av alla barn under tre år. Ca 25 26 av de nyfödda dör fortfarande innan de uppnått tre månaders ålder. Ett stort problem är ved, som måste hämtas med lastbil åtskilliga mil bort. Man undersöker nu olika andra möjligheter att lösa matlagningsproblemet. Matdistributionen fungerar annars bra, och man har upprättat speciella barnbespisningar, där förskolebarn och speciellt behövande barn får specialkost två gånger per dag. Tillgången på livsmedel har emellertid periodvis varit dålig. Basbehovet av livsmedel distribueras till varje familj för två veckor i taget. Tilldelningen är baserad på en beräkning av ett kaloriintag av 1 700 kcal dag. Mitt intryck efter ett besök i somras, det bestyrks också av Röda korsets senaste rapport, är att lägerorganisationen och livsmedelsdistributionen fungerar bra — inte minst beroende på att kvinnorna gör en fantastisk insats. Men man lever i en situation utan trygghet, utan säkerhetsmarginal. Hjälp i form av livsmedelssändningar t.ex. från Sverige har utlovats till årets slut. Men även i nuläget behöver man göra inköp för ungefär 1 milj.kr. per månad för att människorna skall få ett rimligt kaloriintag. Internationella röda korset har svårt att få fram tillräckligt med resurser för detta. I ett läge där hjälpen uteblir är det fråga om katastrof på nolltid. Också de här människorna har rätt till en säkerhetsmarginal, en trygghet i form Nr 26 av att livsmedelstillgången garanteras för en längre tidsperiod, mitt i Fredagen den den otrygghet som flyktingtillvaron innebär. 12 november 1976 Inför nästa år har FN:s flyktingkommissarie gått ut med en vädjan = till regeringarna om ca 10000 ton livsmedel samt 5-6 milj. dollar till Om hjälpinsatser medicin, tält, filtar, bilar m.m. till förmån för Statsrådet utlovade en positiv prövning av flyktingkommissariens väd = vissa flyktingar jan, och det är i och för sig bra. Men jag skulle gärna vilja ha ett litet mera konkret besked om vilka nya svenska insatser som kan komma i fråga. Jag vill därför fråga statsrådet om det inte är möjligt att i någon mån precisera vad den här positiva prövningen skulle kunna innebära och vilka ytterligare svenska insatser som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag kan vitsorda den beskrivning av situationen i det här området som Christina Rogestam gav. Jag har haft tillfälle att tala med människor som har varit på platsen och sett hur det är, och även haft tillfälle att tala med FN:s flyktingkommissarie vid ett besök i New York nyligen. På Christina Rogestams fråga vill jag nämna att regeringen sedan det svar utarbetats som jag nyss läste upp har haft tillfälle att pröva framställningen från FN:s flyktingkommissarie. Efter samråd med SIDA och Röda korset avser regeringen att nästa vecka besluta om ett bidrag på 3 milj.kr. och 2 000 ton vete till det hjälpprogram som flyktingkommissarien har vädjat om pengar för. Det totala värdet av den svenska insatsen blir 5 milj.kr.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för denna precisering av svaret, som innebär ett klart positvt besked om nya svenska insatser och därmed en förbättring av flyktingarnas situation. Jag förutsätter också att om det visar sig att situationen i dessa läger förvärras under nästa år kommer det att finnas möjligheter för ytterligare svenska insatser, men jag ber att få tacka för det positiva besked som statsrådet nu har lämnat mig.

14.00. Fredagens bordläggningsplenum börjar redan kl. 13.00 med hänsyn till att flera interpellationssvar då kommer att lämnas. Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär ärendeplan för behandling i kammaren av utskottsbetänkanden under tiden den 17 november — den 18 december 1976. Av denna plan, som bygger på från utskotten inhämtade uppgifter om bordläggning av betänkanden, framgår att den totala arbetsbelastningen i kammaren denna höst blir väsentligt mindre än tidigare men att det inte är möjligt att undvika att ett stort antal tidskrävande ärenden kommer upp till behandling först under veckan den 13-18 december. Det blir därför ofrånkomligt att anordna arbetsplenum även lördagen den 18 december, som i den ursprungliga tidsplanen betecknats som en eventuell arbetsplenidag. Med ledning av ärendeplanen har upprättats en likaledes utdelad reviderad preliminär tidsplan för kammarens sammanträden. Denna utvisar bl.a. att sex av de sammanträden som tidigare förutsatts behöva utnyttjas för arbetsplena i stället blir bordläggningsplena och alltså helt står till förfogande för besvarande av interpellationer.

Herr talman! Fru Hjelmström har frågat statsminister Fälldin dels vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillförsäkra invandrarna rätten till svenskundervisning i vad gäller såväl anställda, arbetslösa som hemarbetande, dels om regeringen anser att det är möjligt för ett enskilt statsråd att jämsides med så stora områden som arbetsmarknadsfrågor och jämställdhetsfrågor ägna invandrarfrågorna den tyngd de förtjänar, eller om det faktum att man inte utsett någon minister att särskilt handha dessa frågor är ett uttryck för regeringens syn på invandrarfrågorna som mindre väsentliga. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning gäller alla anställda invandrare som behöver sådan undervisning. Enligt denna lag är arbetsgivaren skyldig att inom viss tid ge utländsk arbetstagare ledighet för att delta i undervisning i svenska språket med samhällsorientering samt att betala honom lön under studietiden. Arbetstagaren kan alternativt delta i sådan undervisning på fritiden. Även i detta fall skall arbetsgivaren betala arbetstagaren lön under studietiden. Lagen innehåller vissa garantier för att arbetstagaren skall få sin rätt till undervisning. Arbetsgivaren är för det första skyldig att informera arbetstagaren om hans rättigheter. Allmänt gäller att om arbetsgivaren åsidosätter sina förpliktelser blir han skadeståndsskyldig mot arbetstagaren och i vissa fall mot dennes fackliga organisation. Om arbetstagaren blir uppsagd enbart därför att han eller hon begär eller utnyttjar sin rätt, är uppsägningen ogiltig. För att arbetstagaren inte skall gå miste om sin rätt på grund av att han vid anställningstillfället eller senare avgett en förklaring att han inte avser att göra anspråk på ledighet och lön för deltagande i svenskundervisning, har uppsägningsskyddet kompletterats med en föreskrift om att en sådan förklaring är ogiltig. För att skapa ytterligare garantier för de invandrare som tagit anställning här i landet före den 1 januari 1973 har lagen nyligen ändrats. Lagen förutsätter att utbildningen av dessa invandrare skall genomföras successivt fram till 1 juli 1978. Genom lagändringen förlängs arbetsgivarens skyldigheter ett år, om han har försummat att ge ledighet och lön inom den föreskrivna tiden. Berörd arbetstagarorganisation får då besluta om när ledigheten skall börja. Ledigheten skall dock börja senast den 30 juni 1979. Uppkommer tvist mellan arbetsgivaren och organisationen skall organisationens beslut gälla intill dess tvisten har prövats av domstol. Organisationen har sålunda s.k. tolkningsföreträde. I samband med att lagändringen trädde i kraft fick de fackliga organisationerna statliga bidrag med sammanlagt 1 milj.kr. för att genom uppsökande verksamhet informera de anställda invandrarna om lagens innehåll och betydelse. Även invandrare som inte har anställning har rätt att få undervisning i svenska. Undervisningen, som genom studieförbunden anordnas av skolöverstyrelsen i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och statens invandrarverk, är avgiftsfri och står öppen för alla invandrare. Omfattningen av studieförbundens invandrarundervisning har under senare år ökat kraftigt, och denna undervisning utgör numera en mycket stor del av förbundens totala verksamhet. För att stimulera hemarbetande invandrare att delta i undervisningen får studieförbunden särskilda statsbidrag för uppsökande verksamhet och för barntillsyn. För innevarande budgetår har 600 000 kr. beräknats för dessa ändamål. Slutligen kan nämnas att chefen för utbildningsdepartementet — enligt vad jag erfarit — har för avsikt att senare ta initiativ till en övergripande utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten med svenskundervisning för invandrare. Frågor som rör invandring och medborgarskap utgör en betydande del av det totala antalet ärenden i arbetsmarknadsdepartementet. Det ligger i sakens natur att ärenden av det här slaget många gånger är tidsödande. Varje ärende rör människor som ofta befinner sig i en svår situation och därför kan ställa anspråk på att få sitt ärende utförligt granskat. Två viktiga förändringar som berör departementet har emellertid genomförts. Jämställdhetsarbetet har överförts från statsrådsberedningen och lagts till mitt ansvarsområde. Under den förra regeringen leddes det löpande arbetet i jämställdhetsdelegationen av statsrådet Leijon i arbetsmarknadsdepartementet. Nu har emellertid delegationens direktiv och sekretariat överförts till den parlamentariska jämställdhetskommittén. Arbetet ges härigenom en parlamentarisk förankring. Den stora delegationen har ombildats till en referensgrupp. Vidare har industriministern fått ansvaret för ärenden som rör regionalpolitiken, vilket har inneburit en väsentligt minskad arbetsbörda för arbetsmarknadsministern. Dessa förändringar har gjort det möjligt för departementschefen att handha ärenden som rör invandring och medborgarskap. Jag vill understryka att ambitionsnivån i vad gäller omsorgen vid handläggningen av invandrarärenden är oförändrat hög.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag ställde ursprungligen frågan till statsminister Fälldin av det enkla skälet att jag trodde att det normalt ankom på statsministern att handha arbetsfördelningen inom regeringen. Så är uppenbarligen inte fallet inom den nya regeringen. I den nya regeringen tillkommer detta arbetsmarknadsministern. Vid sidan av arbetsmarknadsfrågor, jämställdhetsfrågor och invandrarfrågor skall alltså Per Ahlmark ägna sig åt denna uppgift, en uppgift som — att döma av den nya regeringens hittillsvarande agerande, där statsråden huvudsakligen verkar ägna sig åt att dementera varandras uttalanden — förefaller mig vara en heltidssysselsättning. Den heltidssysselsättningen har Per Ahlmark inte tagit upp i den senare delen av interpellationssvaret, där han redogör för skälen till att ambitionsnivån i vad gäller omsorgen vid handläggningen av invandrarärenden också fortsättningsvis skall vara hög. Vad har egentligen hänt konkret sedan den nya regeringen tog över också invandrarfrågorna? Jo, tre saker. För det första har antalet ministrar som handlägger frågorna minskat från två till en. För det andra har denne minister samtidigt åtagit sig uppgiften som vice statsminister — det står visserligen inte inskrivet någonting om det i regeringsformen, men rent praktiskt skall det tydligen fungera på det sättet. För det tredje har jämställdhetsfrågorna överförts från statsrådsberedningen till denne ministers ansvarsområde. De båda förstnämnda faktorerna förbigår herr Ahlmark med tystnad i sitt svar. Skälet till den åtgärd som jag nämner som tredje punkt anges vara en minskning av arbetsbördan. Såvitt jag kan bedöma är det tvärtom. Per Ahlmark har ju gång på gång, inte minst i valrörelsen, förklarat att dessa frågor är en huvuduppgift för den nya regeringen. Eller är det så, Per Ahlmark, att jämställdhetsfrågorna som rör övergripande samhällsproblem för över hälften av Sveriges befolkning inskränker sig till en lag mot könsdiskriminering? Frågor som gäller så skilda områden som = sysselsättningspolitiken, daghemsbristen, utbildningspolitiken, kvinnodiskrimineringen inom massmedia och arbetssidan, för att bara ta några exempel. Förutom jämställdhetsfrågorna åberopar Per Ahlmark som skäl för en minskning av arbetsbördan inom departementet att regionalpolitiken överförts till industriministern. Jag medger att detta kan vara en minskning, även om jag betvivlar det efter att ha sett regeringens hittillsvarande agerande eller snarare brist på agerande. Jag betraktar invandrarfrågorna som oerhört väsentliga, alldeles för väsentliga för att drunkna i arbetsmarknadsministerns mångsyssleri eller för att hänskjutas till tjänstemannanivå. Invandrarna har under hela efterkrigstiden till stor del hänvisats till tunga, smutsiga och dåligt betalda arbeten. De har exploaterats hårt av arbetsköparna och utsatts för kulturell och språklig isolering. De har ännu långt kvar för att ens komma i närheten av samma rättigheter och ställning som svenska medborgare. Invandrarfrågorna gäller också alla de politiska flyktingar som söker en fristad i Sverige undan terrorn och förtrycket i exempelvis Chile eller Turkiet. Dessa frågor anses inte behöva någon särskild minister. Dessa frågor jämför regeringens samordningsman Carl Tham med professorsutnämningar. Jag vill fråga Per Ahlmark: Instämmer arbetsmarknadsministern i detta uttalande eller tar han avstånd från det sätt på vilket för enskilda människor livsviktiga frågor behandlas av Carl Tham? Så till den andra frågan i min interpellation, frågan om invandrarnas rätt till svenskundervisning. Där säger Per Ahlmark att lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning nyligen skärpts. Men det är väl ändå en skönmålning av verkligheten. Vad som skedde i våras var att man mjukade upp bestämmelserna för arbetsköparna. I lagen från 1972 föreskrevs att arbetsköparna var skyldiga att före den 1 juli 1978 möjliggöra för vissa invandrare att få ledighet och lön för svenskundervisning. När det så stod klart att man på arbetsköparhåll inte skulle fullgöra dessa bestämmelser utsträcktes tiden fram till 1979, en förvisso mild behandling av lagbrytare. Vi föreslog från vpk tvärtom reella skärpningar av lagstiftningen så att företagen inte också fortsättningsvis skulle kunna sabotera invandrarnas berättigade krav på svenskundervisning. Vi föreslog att undervisningen skulle börja senast 30 dagar efter anställningen och inte som lagen föreskrev 60, av det enkla skälet att man i annat fall gav företagen en möjlighet att smita ifrån sitt ansvar genom att korttidsanställa invandrare. Vi föreslog att arbetsköparna skulle åläggas skyldighet att omedelbart informera invandrarna om deras rättigheter och inte, som nu står föreskrivet, så snart så kan ske. Vi föreslog att arbetsmarknadsstyrelsen skulle som tillsynsmyndighet kontrollera efterlevnaden av lagen, eftersom det inte är rimligt att kräva att invandrare utan kunskaper i svenska språket själva skall kunna bevaka sin rätt. Det är ju just för att de skall kunna bevaka sina medborgerliga rättigheter som de måste få denna undervisning. Vi hade också andra förslag, bl.a. böter för försumliga arbetsköpare. Att de krav vi ställde på en skärpning av lagstiftningen var och är nödvändiga visar den första grundliga uppföljning av lagen som skett. Den undersökningen avslöjar att mer än vart tredje företag i Malmö, eller över 37 96, inte gjort någonting för att få i gång svenskundervisningen. Det sämsta betyget får företagen inom fastighetsbranschen, där mer än 80 94 aldrig brytt sig om invandrarnas lagstadgade rättigheter till språkundervisning. Andra företag vägrade att över huvud taget ställa upp i undersökningen, som gjorts av det kommunala invandrarrådet i Malmö tillsammans med ABF och FCO. Lagen skall nu praktiseras så att arbetsköparna gör en första bedömning av invandrarnas språkkunskaper. Sedan lämnar de ett förslag till arbetstagaren och facket. Här konstaterar utredningen att det finns ett klart samband mellan vem som gjort denna första undersökning och antalet invandrare som börjat språkundervisning. I de fall facket varit med vid bedömningen har fler invandrare startat svenskundervisning. Från LO i Stockholm säger man att många företag medvetet saboterar lagen. Det är också invandrarorganisationernas erfarenhet. De säger dessutom att många arbetsköpare inte anställer invandrare som inte kan svenska, just för att undgå lagen. Och detta är ett av de främsta skälen till ansvällningen av studieförbundens invandrarundervisning. Man övervältrar alltså ansvaret på staten. Jag vill avsluta med att ställa ytterligare en fråga till Per Ahlmark: Anser Per Ahlmark mot bakgrund av dessa förhållanden fortfarande att någon skärpning av lagstiftningen inte är aktuell?

Herr talman! Interpellationen gäller ju framför allt svenskundervisningen för invandrare, och den rymmer en hel rad påståenden om invandrarpolitiken. Därför har statsministern överlämnat interpellationen till mig för besvarande. När Eva Hjelmström säger att antalet ministrar har minskat från två till en, förstår jag henne inte. Invandrarfrågorna kan ju inte sägas vara ett problem som ligger under ett enda departement. Ansvaret för de människor som kommit till Sverige och som gör en oerhört viktig insats i svenskt samhällsliv ligger på många departement. Det ligger på bl.a. utbildningsdepartementet och socialdepartementet liksom på en rad olika myndigheter. Svenskundervisningen skall nu utredas av utbildningsdepartementet, och detta sker naturligtvis också i samråd med arbetsmarknadsdepartementet. Lika litet som när det gäller jämställdhetsfrågorna får det verka som om denna fråga ligger på en enda plats. Värderingarna måste genomsyra lagstiftningsarbete och beslut i en riktning som gör att människor kan anpassa sig till svenskt samhällsliv. Den artikel som Eva Hjelmström talar om innehöll en rad missuppfattningar och ofullständiga citat. Det finns ingen som helst anledning att gå in på dem. Invandrarfrågorna har under de veckor som jag varit i tjänst i arbetsmarknadsdepartementet tagit mer tid än någon annan ärendegrupp. Jag kan bara peka på handläggningen av det mycket omfattande assyrierärendet som ledde fram till ett regeringsbeslut i fredags. Vi förbereder just nu ett viktigt ärende som gäller en eventuell ökning av flyktingkvoten utöver de 750 som den gamla regeringen beslutade om. Jag vill än en gång betona att den minskning av arbetsbördan för arbetsmarknadsdepartementet som har genomförts i och med den nya regeringens tillträde har gjort det möjligt för departementschefen att med samma omsorg som tidigare handlägga invandrarärendena. Det finns i interpellationen påståenden om grunderna för att invandrare skall få fortsatt uppehållstillstånd som jag är angelägen om att rätta. Annars skulle det kunna sprida sig missuppfattningar om vad lagen innebär. En utlänning som har fått uppehållsoch arbetstillstånd här i landet kan förutsätta att han eller hon får sina tillstånd förlängda. Ansökan om förlängning av tillstånd sker alls inte på samma grunder som vid förstagångsansökan. Arbetslöshet eller bristande försörjningsförmåga utgör inga hinder mot att få tillstånden förlängda. Sverige tillämpar alltså icke någon ”gästarbetarpolitik”. En utlänning som kommit hit i enlighet med vad som gäller för den reglerade invandringen får, om han eller hon vill, stanna här även i fortsättningen. Det är bara på grund av brott eller annan allvarlig misskötsel som man riskerar att vägras fortsatt vistelse i Sverige. Det förhållandet att uppehållsoch arbetstillstånd meddelas för viss tid innebär alltså inte någon begränsning i rätten att vistas här. Utlänningar som varit bosatta i Sverige viss tid, som regel ett år, kan numera påräkna att få uppehållstillstånd — som regel utan tidsbegränsning, s.k. permanent uppehållstillstånd. Ett sådant tillstånd innebär även befrielse från kravet på arbetstillstånd. Det permanenta uppehållstillståndet har alltså ersatt det tidigare bosättningstillståndet. Eva Hjelmström talar i sin interpellation om bosättningstillstånd som om det fortfarande skulle finnas kvar i lagtexten. Men det finns alltså inte kvar. De rättsverkningar som tidigare följde av bosättningstillståndet är numera knutna till det permanenta uppehållstillståndet. Så frågar Eva Hjelmström om företagen inte saboterar svenskundervisningen. Det är riktigt att det har förekommit uppgifter om att företag försvårar den svenskundervisning som regering och riksdag har ställt sig bakom och beslutat om. Man har sagt att undervisningen för de ”gamla” invandrarna, dvs. de som har börjat sin anställning före 1973, inte har fått tillräcklig omfattning. Därför fanns det risk för att inte alla invandrare skulle hinna få sin undervisning inom den lagstadgade femårsperioden. Man gjorde då en utredning inom arbetsmarknadsdepartementet. Den visade att just en sådan risk inte kunde uteslutas, och därför ändrades lagen på det vis som jag har redovisat i mitt interpellationssvar. Jag vill därför stryka under att arbetsgivaren är skyldig att inom viss tid dels informera arbetstagaren om hans eller hennes rätt till undervisning, dels bereda honom hon i övrigt åsidosätter sina förpliktelser enligt lagen. Det är också riktigt att det kan finnas vissa företag som avstår från att anställa invandrare för att undgå de kostnader som är förenade med rätten till svenskundervisning. Jag medger att detta är ett allvarligt problem. Lagstiftningen får inte leda till att invandrarna inte kan konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden, därför att deras arbetskraft är för dyr! Visar det sig att problemet får större omfattning, måste man naturligtvis vidta åtgärder för att undanröja bristerna. Jag vill därför påminna om den utredning av svenskundervisningen som utbildningsministern kommer att tillsätta. Den utredningen kommer också att gälla den här lagbundna svenskundervisningen. Till slut frågar Eva Hjelmström om man borde skärpa lagen. Vi får väl först se på vad den utredning kommer fram till som utbildningsministern nu skall tillsätta. Från LO-håll har en intressant tanke tagits upp, nämligen frågan om tolkningsföreträde för ”nya” invandrare. Frågan är av intresse, eftersom lagändringen i våras tog sikte på de ”gamla” invandrarnas situation, dvs. de som var anställda före den 1 januari 1973. Bakom den lagen låg en oro för att de inte skulle hinna få del av den undervisning som lagen ger dem rätt till och därför gällde det att sätta kraft bakom lagen. Det viktiga i den reformen var den bestämmanderätt som facket fick om ledighetens förläggning i tiden, och en tolkningsföreträdesrätt infördes för att bestämmanderätten skulle bli effektiv. Jag vill slutligen påminna om att den nya medbestämmandelagen innebär att kollektivavtal kan ingås om medbestämmande för fackföreningeniiolika frågor om förhållandena på arbetsplatsen. Det kan också gälla tilllämpningen av svenskundervisningen.

Herr talman! Jag ställde i min interpellation frågan, om regeringen anser det möjligt för ett enskilt statsråd att jämsides med så stora områden som arbetsmarknadsfrågor och jämställdhetsfrågor ägna invandrarfrågorna den tyngd de förtjänade. Det betraktar jag som en fråga om arbetsfördelningen inom regeringen och ingenting annat, men Per Ahlmark föredrar tydligen att se den som en invandrarfråga. Sedan sade Per Ahlmark att invandrarfrågorna berör många olika departement. Men just därför att de berör så många olika departement som omfattar så vitt skilda frågor måste det finnas en person som har det samlade ansvaret för dem. Det är därför snarast skäl för att ha en invandrarminister och inte ett skäl för motsatsen, såsom Per Ahlmark försöker få det till. Vidare var det ingen artikel om språkundervisningen som jag åberopade, utan det var en undersökning — jag meddelar detta för att undvika vidare missförstånd på den punkten. Per Ahlmark tog upp frågan om assyrierna som ett exempel på den oerhört tunga arbetsuppgift som invandrarfrågorna innebär. Där menar jag att behandlingen av assyrierna är just ett exempel på vad mångsyssleriet kan innebära, när det tagit den nya regeringen över en och en halv månad att ta ställning till en fråga som var aktuell redan vid regeringsskiftet. Det kan ju ändå inte ha varit så, att den nya regeringens ledamöter tidigare över huvud taget inte ägnade sig åt samhällsfrågor av olika slag. När man sedan fattar ett beslut i den här frågan, då ger man en lägre myndighet — polisen — instruktion att i större utsträckning besluta i flyktingärenden. Det tycker jag är oroväckande. När vi kommer in på språkundervisningen undviker Per Ahlmark den konkreta frågan — liksom han f. ö. undvek ätt svara på min fråga om han kunde instämma i Carl Thams uttalanden om professorsutnämningar. Men till språkundervisningen! När man förlänger en lags giltighet från 1978 och 1979, därför att det visar sig att arbetsköparna inte följer lagen, kan jag inte betrakta det som en skärpning. Redan i dag står det fullt klart — det medger även arbetsmarknadsministern — att många företag medvetet saboterar den här lagen. - Arbetsmarknadsministern tar upp frågan om tolkningsföreträde. Vi tycker det är bra att det finns, och vi föreslog t.o.m. att det skulle läggas tidigare än vad som skedde vid beslutet i våras. Men tolkningsföreträde räcker inte. Just i den bransch där problemen är som störst, fastighetsbranschen, saknas ofta en lokal facklig organisation eller också är den svag. Vi menar att man inte kan överlåta åt invandrarna själva att bevaka sin rätt att få svenskundervisning, men det är i praktiken vad man gör. Här krävs det att en statlig myndighet, arbetsmarknadsstyrelsen, bevakar frågorna och ser till att lagen efterlevs.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att man måste se till att de här bestämmelserna efterlevs. Det är därför jag så utförligt har redovisat de regler som finns för olika grupper av invandrare, vilken rätt till svenskundervisning de har och vilken skyldighet arbetsgivarna har. Det är också därför jag har varit så kategorisk när jag har förklarat att lagstiftningen icke får leda till att invandrare inte kan konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden, därför att deras arbetskraft blir för dyr. Detta är ett utomordentligt viktigt problem. De människor som har kommit till vårt land från många andra länder och här gör en oerhört fin insats måste naturligtvis få chansen att kunna tala svenska så bra som möjligt för att anpassas till det svenska samhället, samtidigt som man respekterar deras kulturella särart, deras religion och deras språk. Därför är svenskundervisningen utomordentligt viktig. Därför kommer också utbildningsministern att tillsätta en utredning som ser över svenskundervisningen för invandrare i dess helhet. Den skall undersöka var bristerna finns, och sedan får vi överväga vilka åtgärder vi skall vidta för att motverka bristerna. Sedan säger Eva Hjelmström att behandlingen av assyrierna visar med vilken brist på handlingskraft regeringen har tagit sig an invandrarfrågorna. Vi kom till kanslihuset den 8 oktober. Ingen från den gamla regeringen hade talat om, att här hade förekommit en illegal invandring av ett par tusen turkiska assyrier sedan det förra beslutet fattades i slutet av februari i år. Det fick vi reda på när vi kom till departementet. Vi tillsatte omedelbart en arbetsgrupp under ledning av statssekreteraren och med representanter för en rad statliga myndigheter och organisationer som var berörda för att diskutera vad man kunde göra i den här frågan. Efter att ha hört alla de här olika myndigheterna och organisationerna kom vi fram till att de som illegalt tagit sig in i landet fram till den tidpunkt regeringen fattade sitt beslut skall få stanna kvar, men att man skall skärpa gränskontrollen för att hindra fortsatt illegal invandring av turkiska assyrier. Jag har uppfattat det så, att väldigt många människor hyser stor förståelse för det beslutet. Det fattades alltså några få veckor efter det att regeringen tillträdde. Vi arbetar intensivt med frågan. Det gäller den största enskilda flyktingström som vi haft i Sverige på 20 år, efter händelserna i Ungern. Jag hoppas att vi allesammans nu är beredda att hjälpa till att skapa förståelse för det beslut som regeringen här har fattat och som innebär att ytterligare ett par tusen turkiska assyrier får hemortsrätt i det svenska samhället.

Herr talman! Per Ahlmark tog ånyo upp det faktum att många arbetsköpare undviker att anställa invandrare utan kunskaper i svenska språket för att undgå kostnaderna. Redan i våras hade vi ett förslag om ett kollektivt avgiftssystem för arbetsköparna, som skulle innebära att man inte kan diskriminera invandrarna på det sätt som — det medger också Per Ahlmark — sker. Jag tycker att Per Ahlmark skall titta på det förslaget. Fortfarande har jag inte fått något svar av Per Ahlmark om Carl Thams uttalande. Jag undrar om jag får tolka det så att Per Ahlmark betraktar dessa frågor som professorsutnämningar, eftersom han inte ännu har dementerat detta.

Herr talman! Får jag först kommentera fröken Hjelmströms diskussion om den förändring av lagen om svenskundervisning som gjordes i våras. Det är inte en mildring av lagen, som hon säger. Vi gjorde i den tidigare regeringen en översyn inom arbetsmarknadsdepartementet och konstaterade att det fanns viss risk för att inte alla s.k. gamla invandrare skulle få denna undervisning. Den tidigare lagen stadgade ett skadestånd för arbetsgivarna om de inte uppfyllde sina skyldigheter att ge invandrarna undervisning. Men för invandrarna själva innebar det ingen garanti för att de skulle få undervisning, och de var inte särskilt betjänta av ett skadestånd. Vad man alltså gjorde genom den lagändring som kom var att vid sidan av detta skadestånd, som naturligtvis finns kvar, ge arbetsgivarna en skyldighet att också ordna med undervisningen. Det är de fackliga organisationerna som bestämmer när undervisningen skall ges. Men detta var egentligen inte anledningen till att jag begärde ordet, utan det var att Per Ahlmark sade att ingen i den gamla regeringen har talat om att vi har fått in en massa assyrier illegalt i landet. Men jag antar att Per Ahlmark läser tidningarna, även när han inte finns med i regeringen. Och jag tror att i alla Sveriges tidningar har frågan om assyrier diskuterats före regeringsombildningen. Vi har, det kan inte vara Per Ahlmark obekant, i den gamla regeringen beslutat om ett ganska stort antal fall där vi inte gett assyrier tillstånd att vara kvar i landet, och det har varit många ganska upprörda artiklar om de besluten. Har det varit okänt för Per Ahlmark att det förekom en sådan här invandring beror det på att frågorna inte var så intressanta för honom att han följde med vad som hände.

Herr talman! Jag tog ju upp den här artikeln där det talas om professorsutnämningar och sade att den innehöll en rad missuppfattningar och ofullständiga citat. Den ger icke uttryck för åsikter hos någon som jobbar inom arbetsmarknadsdepartementet eller i folkpartiet. Det sade jag ju redan i min första replik. Jag står alltså inte bakom de uttalanden som gjorts på den punkten. Sedan till det som Anna-Greta Leijon sade om assyrierna. I sina kommentarer i fredags förklarade Anna-Greta Leijon att hon var starkt kritisk och att hon inte trodde att beslutet kommer att vara effektivt. Hon sade: Jag kan inte säga hur vi skulle ha gjort, men en sak är säker, vi skulle inte som den nuvarande regeringen ha nonchalerat de kontakter ... Anna-Greta Leijon går alltså ut och säger att hon är emot beslutet utan att säga ett ord om vad hon skulle ha gjort i stället! Det är litet förbryllande. Man kan ju inte diskutera en svår situation om man inte också diskuterar de alternativ som finns. F. ö. togs kontakter med Södertälje kommun i flera stadier av arbetet inför det här beslutet. Sedan sade Anna-Greta Leijon att man kunde väl läsa tidningar. Ja, det är klart. Men hur stor omfattningen var av den här invandringen framgick inte alls av tidningarna. Antingen var det väl så att den gamla regeringen före valet visste att det förekom en utomordentligt omfattande illegal invandring av turkiska assyrier. Om man visste det — varför gjorde man då ingenting utan överlät åt den nya regeringen att ta ett svårt beslut? Eller också visste man det inte. I så fall hade jag helt rätt i min antydan att den gamla regeringen inte talade om för medborgarna vilka problem som vi stod inför på den punkten. Hur Anna-Greta Leijon än vänder sig i den här diskussionen hamnar hon en smula snett. Jag tycker därför att vi har ett gemensamt intresse av att sluta upp bakom det här beslutet och se till att vi nu ger en chans till de omkring 6 000 turkiska assyrier som kommit till vårt land, en chans till start för en framtid i trygghet och frihet. Samtidigt bör vi sluta upp bakom myndigheterna för att förhindra en illegal invandring till Sverige, så att vi kan fullfölja den reglerade invandring som vi har till vårt land.